Herr talman! När, som det ibland händer, att vi i riksdagen avslår en motion med några vänliga ord, brukar vi med jargongspråket här i huset säga, att vi har avslagit motionen och gett den en krans. Den här gången är det regeringens proposition som får kransen, och jag vet inte ens om det är någon så där väldigt vacker krans. Det är alltså ett dåligt regeringsförslag som vi nu snart skall begrava. Det var nog det bästa vi kunde göra med regeringsförslaget. Regeringens förslag när det gäller utbildning i svenska för gäststuderande innebar att man skulle bygga upp en speciell utbildning i svenska enbart riktad till gäststuderande, medan däremot andra invandrare, som skall läsa på högskolan, skulle ställas utanför. F.n. är den preparandutbildning som finns öppen både för gäststuderande och för invandrare, t.ex. flyktingar, som skall bedriva högskolestudier. Men den ordningen ville alltså regeringen avskaffa. Det här skulle också innebära att man lade ned svenskutbildningen vid Uppsala och Linköpings universitet. Förslaget var naturligtvis tokigt från början. Det innebar att man i praktiken skulle bygga upp två utbildningar, som riktade sig till invandrare och andra utlänningar som skall läsa vid svensk högskola — en utbildning för gäststuderande och en annan utbildning för flyktingar och andra invandrare. Tanken var ju, som jag sade, att den till högskolan förlagda utbildningen skulle få gälla enbart gäststuderande. Andra invandrare skulle hänvisas till den kommunala sfi-undervisningen. Men det framgick av propositionen att man insåg att det behövdes en svenskundervisning, som var specialanpassad till de behov som blivande högskolestuderande hade. Man skulle alltså inom den kommunala svenskundervisningen för invandrare bygga upp en speciell skräddarsydd utbildning för blivande högskolestuderande — ett utpräglat dubbelarbete. Det visade sig också att det fanns en mycket bred opinion både ute ilandet och här i riksdagen för att man skulle utnyttja den utbildning, som fanns på högskolorna och som speciellt var anpassad till blivande högskolestuderandes behov av kunskaper i svenska, för alla som behövde svenskundervisning för att kunna bedriva högskolestudier. Det väcktes också en rad motioner om detta. Det är glädjande att konstatera att utbildningsutskottet här har låtit förnuftet råda. Utbildningsutskottets förslag innebär ju att man går ifrån regeringsförslaget och i stället öppnar etapp 2 i gäststuderandeutbildningen för gruppen invandrarstuderande inkl. flyktingar. Det är ett tillfredsställande förslag, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Vi från centern hade också gärna sett att man kunde öppna även etapp 1 av preparandutbildningen för invandrarstuderande. Vi tycker fortfarande att man bör överväga att göra det i framtiden, när man har fått litet större erfarenhet av den nya ordningen. Man borde också kunna bedriva en viss försöksverksamhet med att ta in invandrarstuderande i etapp 1. Eftersom man ändå har nått en så bred enighet om att öppna etapp 2 för invandrarstuderande, anser vi det vara en så stor vinst att vi inte nu vill yrka på någonting annat. Vi har i ett särskilt yttrande markerat vårt intresse av att man skall kunna återkomma till frågan om att öppna också etapp 1 för denna grupp studerande. Men det blir alltså en senare fråga. Herr talman! Utbildningsutskottets ställningstagande i denna fråga upple ver jag såsom mycket glädjande, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Såvitt nu kan bedömas måste detta sammanträde fortsätta efter sedvanligt middagsuppehåll, varför anslag om kvällsplenum har uppsatts.
Herr talman! Det är bra att utskottet har kunnat enas om betänkandet om gäststuderande i högskolan. Det har skett efter en lång och ingående behandling. Det stod från början av den behandlingen klart att regeringen saknade majoritet för viktiga förslag i propositionen om gäststuderande. Nu har utbildningsutskottet — och även riksdagen kommer säkert att göra det — i centrala delar förändrat regeringsförslaget. En fördubbling sker av antalet platser i utbildningens etapp 2, vilket innebär en radikalt annan dimensionering än regeringen har föreslagit. Man öppnar även utbildningsmöjligheterna för de studerande som deltar i den s.k. sfi-undervisningen och som har fått högskoleplats. De får nu möjlighet att delta i utbildningens andra del. I betänkandet slås en väldigt viktig princip fast. Jag vill citera ur betänkandet på den punkten: ”Principen för den framtida dimensioneringen bör vara att invandrarstuderande som har behov av utbildning i svenska och fått högskoleplats samt önskar delta i den nya preparandutbildningens etapp 2 skall få plats i denna.” Den principen kommer alltså att vara vägledande för den dimensionering som kommer att föreslås i framtiden.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

Herr talman! Studerandeutbytet med andra länder är ett viktigt led i den internationalisering av högre utbildning som allmänt anses angelägen i en värld med krympande gränser. Åtgärder har vidtagits — och bör vidtas i än större utsträckning — för att underlätta svenska högskolestuderandes möjligheter att tillbringa en del av sin tid utomlands. F.n. studerar enligt uppgift ca 3 000 svenskar vid högskolor och universitet i andra länder, varav ca 1 500 med studiemedel och ca 500 med utbytesstipendier. Tyvärr är det betydligt färre gäststuderande från andra länder som söker : sig till Sverige. Innevarande hösttermin följer ca 175 gäststuderande preparandutbildningen. Det finns flera skäl till detta. Den spärrade högskoleutbildningen leder till osäkerhet om huruvida vederbörande verkligen kan beredas plats. Den obligatoriska kursen i svenska är för kort och ger inte de nödvändiga förutsättningarna för vidare studier. Därtill kommer en omfattande byråkratisering i vad gäller uppehållstillstånd m.m. Kraven på försörjningsgaranti är också så högt ställda att många saknar möjlighet att leva upp till dem. Utskottets betänkande undanröjer flera av de här problemen. Ökningen av antalet gäststuderande till 300 kommande budgetår ser vi som ett steg i rätt riktning. Visserligen vill vi moderater att talet 300 skall betraktas som ett minimum — inte som i propositionen ett maximum — men ökningen från dagens låga nivå bör kanske inte gå fortare. Vidare är det enligt vår uppfattning en bra lösning som utskottet har kommit fram till i vad gäller invandrares möjligheter att delta i etapp 2 av den undervisning i svenska som främst är avsedd för gäststuderande. Invandrarna bör oberoende av status, eftersom de avser att stanna i landet, lära sig grundläggande svenska inom ramen för den framtida reguljära undervisningen i svenska för vuxna invandrare. Den undervisningen skall ju ge såväl kunskaper och färdigheter i svenska språket som kunskaper om arbetslivet och om samhället i stort — det kan gälla kulturella, sociala, fackliga och politiska förhållanden. Den tredje punkten, där vi moderater med tillfredsställelse noterar att utskottet beaktat våra motioner, gäller lokaliseringen av preparandutbildningen. Det är för en lundensare självklart att en sådan utbildning även bör ges i Uppsala och Linköping, som inte nämndes i propositionen.

Herr talman! Redan vid jordförvärvslagens tillkomst var moderata samlingspartiet emot eh inskränkning av arvsberättigades möjlighet att förvärva släktgårdar, och detta av olika anledningar. Vi fann inte tillräckliga skäl för denna inskränkning. Vi anser ett släktförvärv vara positivt både för fastigheten och när det gäller att slå vakt om traditioner och släktkänsla. Vi tror att det många gånger är en stor personlig tillgång, men det har också betydelse för den bygd vari fastigheten är belägen. Många av de människor som har flyttat från hembygden och arbetar på andra platser upprätthåller aktiva kontakter med och lägger ned stort intresse på hembygden. Det har ofta visat sig att detta kunnat ge både etablering och sysselsättningsmöjligheter. Dessa människor har ofta ett mycket stort intresse för brukningen av fastigheten och skötseln av densamma. Vi har många exempel på detta. Släktförvärven har också visat sig i regel ske till ett pris som är mycket acceptabelt och kan även ur denna synpunkt inte kritiseras. Över huvud taget kan man säga att släktförvärven är den typ av fastighetsförvärv som sker till ett pris som jordbruket och skogsbruket kan acceptera för att nå lönsamhet. Vi i moderata samlingspartiet anser också att den vidgade prövningen av släktförvärven har medfört att ett ökat antal jordförvärvsärenden kommit under lantbruksnämndernas prövning. Detta har inneburit ökad byråkrati och myndighetsutövning gentemot den enskildes intressen. Det kan också ifrågasättas om man härigenom åstadkommit den väsentliga ändring av ägarstrukturen som man åsyftade vid införandet av lagstiftningen. Vi tror inte det. I partiets kommittémotion, som följs upp med en reservation till utskottets betänkande, föreslås att jordförvärvslagen ändras också vad beträffar prisprövningsregeln, alltså 4 § jordförvärvslagen. Vi föreslår att denna del avskaffas. Vi anser att regeln innebär för långtgående ingrepp i den enskildes ekonomi. Prövningen är också ur rättssäkerhetssynpunkt stötande. Vi har, herr talman, exempel på brukare som slitit hårt och sparat för att trygga sin ålderdom. De har byggt upp ett eget kapital i en jordbruksfastighet som man tänkt utnyttja som en pension. Men vid en försäljning berövas dessa detta kapital. Det finns ett flertal brukare av den här typen som när det fanns möjligheter till det begärde att befrias från att vara med i ATP och helt satsade på sin fastighet som pension. De blir helt utan pengar i det här avseendet. Det finns också brukare som har investerat för att förbättra sin fastighet och sina byggnader, men som vid en försäljning inte får ekonomisk kompensation för detta. Prövningsmyndigheterna har fastställt ett pris som avsevärt understiger marknadsvärdet. Även här är det fråga om kapital som byggts upp under brukarens yrkesverksamma tid. I praktiken är det så, herr talman, att den person som med slit och sparsamhet har byggt upp ett kapital i en fastighet kan berövas detta, varvid kapitalet i praktiken överlåtes till en köpare, många gånger en helt främmande köpare utanför släkten. Vi menar att det finns andra möjligheter att förvägra förvärvstillstånd. Om ” det uppenbart är fråga om kapitalplacering kan man använda den nämnda paragrafen. I reservation 2 diskuteras ökade möjligheter till förvärv av deltidsjordbruk. I sysselsättningssvaga regioner är det ett livsvillkor att man inte bara satsar på bärkraftiga företag. Där måste finnas andra möjligheter. I motioner från moderata samlingspartiet och centerpartiet har det mycket utförligt redovisats vilken betydelse en nyetablering av mindre brukningsenheter skulle få för landsbygdens utveckling. Glesbygdsdelegationens överväganden stöder ytterligare de tankegångar som framförs i motionerna. Vi i moderata samlingspartiet anser att riksdagen bör ge detta regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Innan jag går in på de två reservationer som Sven Eric Lorentzon nyss berörde skall jag bara säga några ord om den jordförvärvslag som ligger till grund för betänkandet. Propositionen innebar bl.a. att släktingars rätt att fritt förvärva jordbruksoch skogsfastigheter begränsades till att avse endast överlåtarens make eller avkomlingar. Vidare föreslogs i lagförslaget att priskontrollen skulle skärpas och att tillstånd till förvärv skulle vägras om köpeskillingen inte endast obetydligt översteg egendomens värde, med hänsyn bl.a. till dess avkastning. Vidare innehöll propositionen förslag som innebar att förvärv av mindre lantbruksföretag skall kunna vägras av regionalpolitiska skäl, om företaget behövs för att stärka upp annat mindre företag eller om det behövs för att främja sysselsättningen för någon som är bosatt på orten. Detta var huvudinnehållet i lagförslaget. Som Sven Eric Lorentzon nyss sade, företrädde moderata samlingspartiet redan under utskottsbehandlingen och senare i samband med riksdagsbehandlingen den uppfattning som nu resulterat i två moderata reservationer, som finns med i betänkandet. I reservation nr 1 från utskottets fyra moderata ledamöter tar man upp såväl släktförvärvet som prisprövningen. Låt mig först kommentera släktförvärvet. Dåvarande jordbruksministern Eric Enlund tog fasta på vad utredningen kommit fram till, nämligen att tillståndsfriheten borde begränsas, vilket innebar att endast make och avkomlingar skulle vara undantagna från kravet på förvärvstillstånd. Följden härav skulle alltså bli en vidgad prövning av släktförvärven i förhållande till vad som gällde enligt 1965 års jordförvärvslag. I denna lag hade gjorts vidsträckta undantag från skyldigheten att söka Genom riksdagsbeslutet i mars 1979 begränsas släktskapsundantaget till barn, barnbarn och make. Syskon, deras barn eller makes barn måste sålunda numera alltid söka förvärvstillstånd. Under den remissbehandling som föregick propositionen tillstyrkte de allra flesta remissinstanser förslaget om att begränsa släktskapsundantagen. Här fanns många verkligt tunga remissvar från t.ex. lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, LO, Landstingsförbundet, LRF och en lång rad länsstyrelser. Någon remissinstans ansåg att det är mindre viktigt vem som äger fastigheten än hur den brukas. Herr talman! Det var med andra ord en mycket bred majoritet som stod bakom tanken i den nya jordförvärvslagen när det gällde att begränsa släktskapsundantagen. Det fanns t.o.m. de som ansåg att släktskapsundantagen helt borde avskaffas och att alla som har för avsikt att förvärva en jordbruksfastighet borde vara skyldiga att söka förvärvstillstånd. Personligen tycker jag dock att man gott kan ställa sig bakom LRF:s uppfattning, nämligen att det förslag som vann riksdagsmajoritetens gillande var en väl avvägd linje. Så över till prisprövningen. Det är viktigt att erinra sig att syftet med prisprövningsregeln var att motverka omotiverade prisstegringar på jordbruksoch skogsmark och spekulation i sådan mark. Vi är väl medvetna om — det kunde väl inte heller moderaterna undgå att lägga märke till — att under framför allt 1970-talet lantbruksföretagen steg i pris snabbare än den allmänna prisstegringen. Detta försvårade för lantbrukare utan tillgång till betydande eget kapital att etablera sig som egna företagare. Prisprövningen kom följaktligen till för att förebygga att aktiva lantbrukare blir utkonkurrerade då de vill köpa en jordbruksfastighet. Dessa måste ju i huvudsak värdera en fastighet efter dess avkastningsvärde och kan inte lägga skattemässiga eller andra värderingar ovanpå detta värde. Samtidigt förebyggs också att omotiverat höga priser på jordbruksfastigheter medför krav på höjda priser på jordbruksprodukter, vilket ju är av stort intresse ur konsumentens synpunkt. I en motion med anledning av propositionen med förslag till ny jordförvärvslag framhöll Grethe Lundblad och jag arrendatorernas ställning. Vi pekade på den prisbildning som hade utvecklats under 1970-talet beträffande jordbruksfastigheter. Genom att köpeskillingen oftast kraftigt översteg egendomens värde med hänsyn till fastighetens avkastning och övriga omständigheter hade t.ex. arrendatorerna mycket begränsade möjligheter att konkurrera om utbjudna objekt. Det finns exempel på personer i det här landet som under många år arrenderat lantgårdar. Dessa aktiva brukare av åkermark — som i högre grad än många andra besitter praktiska erfarenheter — har inte haft ekonomiska möjligheter att hävda sig i priskonkurrensen. Nu hänvisar de moderata reservanterna till prisprövningen och säger att syftet med denna väl kan uppnås genom möjligheten att vägra tillstånd när förvärvet huvudsakligen sker för kapitalplacering. Denna möjlighet fanns innan prisprövningsregeln infördes, men inte kan jag erinra mig något fall där förvärvstillstånd vägrades därför att man befarade att syftet med förvärvet just var att placera pengar. Och inte blev de som förvärvade jordbruksfastigheter i spekulationsoch kapitalplacerande syfte några aktiva brukare av åkermarken. Hur många gånger hände det ändå inte att personer med dessa intressen stod i vägen för unga brukare som ingenting hellre önskade än att bli ägare till en jordbruksfastighet, eller, som jag tidigare nämnde, för arrendatorerna? I två motioner — av Martin Olsson m.fl., centerpartiet, och av Göthe Knutson från moderaterna — har de regionalpolitiska prövningsgrunderna tagits upp. Båda motionerna föreslås i betänkandet bli lämnade utan någon vidare åtgärd från riksdagens sida, men motionärerna har fått stöd i en moderat reservation. Utskottet har instämt i motionärernas synpunkter rörande värdet av en levande landsbygd och den jordpolitiska prövningens betydelse i regionalpolitiskt hänseende. Glesbygdsdelegationen har nyligen presenterat en rapport där synpunkterna på glesbygdens möjligheter och markägande ligger väl i linje med motionärernas önskemål. Rapporten remissbehandlas f.n. i industridepartementet — jag tror att remisstiden utgår redan nästa vecka. Utskottet har funnit att vi bör avvakta resultatet av remissbehandlingen. Ett annat skäl för att inte föreslå några åtgärder är att vi väntar på en proposition rörande regionalpolitiken. Flera av oss vet att jordbruket som ett inslag i regionalpolitiken kommer att belysas i denna proposition. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka avslag på de två moderata reservationerna och bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Först arvslagarna: Vi har från moderat håll alltid satt mycket stort värde på arv och släktskap. Vi fullföljer detta här. Vi tror att det finns så stora förtjänster med vårt synsätt att vi önskar en återgång till de tidigare reglerna om släktförvärv. Jag tänker här inte bara på fastigheterna, utan, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, också på kontakterna med bygden och allting sådant. Jag menar att vi definitivt skall gå tillbaka till de regler som gällde tidigare. Prisprövningen måste ses från två synpunkter. Det finns ett säljaroch ett köparintresse. Naturligtvis är köparen intresserad av att få ett så lågt pris som möjligt. Säljaren är många gånger intresserad av att det kommer en vettig brukare efter honom och kan av det skälet sälja något billigare. Men han är också intresserad av — och ofta i behov av — att få ut en rimlig försäljningssumma, så att han kan leva ett drägligt liv i framtiden. Det finns, som jag sade, småjordbrukare som — inte genom stora inkomster utan genom stor sparsamhet — i sin lilla fastighet har byggt upp ett sparkapital. Jag känner till sådana som har begärt undantag från ATP och inte har sin pension tryggad. De har trott — och tror — att de skulle kunna ha sin pensionsförsäkring i fastigheten. Nu går samhället in och tar dessa pengar. Det är det som upprör oss. Det kan inte vara vettigt med en sådan prisprövning. Med den lönsamhet som jordbruksnäringen har i dag är riskerna för att fastighetspriserna skall bli för höga mycket små. Vi ser redan en vikande tendens på fastighetsmarknaden, och det beror självfallet på den dåliga lönsamheten. Vi tycker att det är ett orättfärdigt förfarande som tillämpas i det här sammanhanget. Det är därför vi har väckt vår motion, som vi också har följt upp med en reservation.
Herr talman! Trots vad Sven Eric Lorentzon säger vågar jag ändå tro att även många moderater är av den uppfattningen att en modernisering av den tidigare gällande jordförvärvslagen var helt nödvändig. Jag är ganska övertygad om att den dåvarande utvecklingen på marknaden när det gäller jordbruksfastigheter hade fortsatt, om vi inte hade fått en prövningsregel. Om ingenting hade gjorts, skulle med all säkerhet allt mer mark i det här landet ha kommit att ägas av personer som inte var verksamma inom jordoch skogsbruket. Risken hade då funnits att priserna ökat än mer. Sven Eric Lorentzon, som själv är aktiv brukare, måste väl inse värdet av att ge de unga brukarna liksom arrendatorerna, och inte bara dem som förfogar över stora kapital, möjlighet att vara med i konkurrensen. Sven Eric Lorentzon måste också hålla med mig om att de omotiverade ökningar av priserna på jordbruksfastigheter som vi alla upplevde under 1970-talet var av ondo och måste motverkas. Det var därför den här lagen kom till.
Herr talman! Även om det 1979 skulle ha funnits motiv för att införa prisprövningsklausulen, är detta i dag överspelat och klausulen helt onödig. Den leder bara till byråkrati och tjänstemannautövning. Som vi har sett det är problemet med de stigande fastighetspriserna helt enkelt att samhället har medverkat till att andra placeringar blivit ointressanta. Att placera pengar i sparande är inte attraktivt i dag. Den kategori människor som vi representerar, lantbrukarkåren, har aldrig varit intresserad av aktiesparande — kanske beroende på att de är oerfarna, eftersom detta är någonting de av tradition aldrig sysslat med. De här människorna har varit tveksamma till att placera pengar i aktier och liknande. De stigande priserna på jordbruksfastigheter berodde helt enkelt på att det inte fanns andra kapitalplaceringsmöjligheter. Det samhället skall göra är att sanera ekonomin och ge kapitalet större utrymme för placeringar. Om detta sker, tror jag att också de problem vi nu diskuterar skulle lösa sig.
Herr talman! Den uppfattningen är moderaterna helt ensamma om. Vi får nämligen inte glömma bort vad som var motivet för den socialdemokratiska regeringen när den år 1974, alltså för tio år sedan, tillsatte den utredning som Jag erkänner gärna att det förekommer att prisövervakningen kringgås. Det finns i något fall exempel på att den helt har satts ur spel. Men vi borde trots det vara eniga om, Sven Eric Lorentzon, att de lagar vi stiftar här i riksdagen inte är till för att missbrukas utan för att följas. Det sker också i största möjliga utsträckning. Jag är helt övertygad om att den priskarusell vi hade skulle ha fortsatt, om vi inte tagit det grepp över situationen som vi gjorde i samband med 1979 års beslut.

Herr talman! Den jordförvärvslag vi fick 1979 kom till stånd för att skapa bättre förutsättningar för jordbruket och för jordbrukare, framför allt för att ge unga jordbrukare en möjlighet att starta en verksamhet. Lagen hade då en hel del ingredienser som skulle hjälpa till att klara det, bl.a. prisprövningen. Man skulle kunna få deltidsjordbruk och kombinationsjordbruk, men det fanns också en regel i lagen som sade att man inte fick slå samman jordbruk. Det fanns alltså en hel del ting som gjorde att den enskilde jordbrukaren skulle kunna satsa på sitt jordbruk. Det ställdes också krav på att man skulle vara bosatt på fastigheten och att man skulle sköta det jordbruk man skaffade. Under 1970-talet skedde en kraftig prisstegring på jordoch skogsbruk — det är ju ofta kombinerade företag det handlar om. Det skedde framför allt därför att nya kategorier eftertraktade att köpa jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter. En orsak till detta var väl att bolagsförbudslagen avskaffades. Det kom alltså in sådana som kunde lägga helt andra värderingar på de pengar man placerade i jordbruket än vad jordbrukarna skulle göra. De priser som betalades då har vi sviter av fortfarande, i kombination med det höga ränteläge som har uppkommit. Så jag tror att det var en alldeles nödvändig åtgärd att gå in med prisprövning, för att unga människor över huvud taget skulle kunna satsa på jordbruk. Sven Eric Lorentzon har sagt i duellen med Gunnar Olsson att de äldre jordbrukarna, när de lämnar sitt jordbruk, på det sättet inte får några pengar för sina fastigheter, men det är inte sant. Sven Eric Lorentzon sade sedan i sitt sista inlägg att han tycker att det skall vara en vettig prissättning på jordbruksfastigheter, och prisprövningen är ju till för att vi skall få just en vettig prissättning, en prissättning som står litet grand i förhållande till vilken produktionsförmåga företaget har. I annat fall kan man ju inte köpa fastigheten, inte leva på den i varje fall, om man inte har ett stort kapital att sätta in redan från början — och vem har det? Därmed har vi också svaret på Sven Eric Lorentzons påstående att jordbrukarna inte har varit intresserade av att köpa aktier. Det är väl en väldig tur att vi inte har varit det, för vi har aldrig haft några pengar att köpa aktier för. Vi har inte kunnat ta del av de värdestegringar som aktier har kunnat ge, utan de pengar vi har kunnat slita ihop har vi fått sätta in i jordbruksföretaget. Det är klart att det är viktigt att jordbrukaren, när han slutar, kan få en vettig ersättning. Därom är vi överens, och det ger också prisprövningssystemet möjlighet till. Sedan har vi då kravet att man skall bosätta sig på fastigheten och bruka den. Nu vill moderaterna i sin reservation ta bort kravet att man skall bosätta sig där. Det här är ju en väldigt viktig fråga, både ur den synpunkten att jordbruket skall skötas och också sett ur den synpunkten att bygden skall leva vidare. Om vi nu arbetar för att få familjejordbruk som har en rimlig omfattning, då är det också viktigt att människorna som har hand om de företagen bor i bygden, för att vi på det sättet skall få en levande landsbygd. Detta är inte bara jordbrukspolitik utan också regionalpolitik, glesbygdspolitik eller vad vi vill kalla det. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att bosättningsplikten finns kvar också i fortsättningen. När det gäller släktförvärven gjordes en ganska ordentlig genomgång när lagstiftningen kom till stånd. Den avvägning som man då gjorde tror jag är ganska rimlig.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
Herr talman! Helt kort vill jag bara säga följande till Lennart Brunander. Det belopp som de äldre säljarna får för sin fastighet täcker inte marknadsvärdet. De får inte det belopp som de borde ha rätt att få ut. De får således inte det belopp som de har förväntat sig. Det finns exempel på fastighetsförsäljningar, Lennart Brunander, där byggnadsvärdet har varit högre än det avkastningsvärde som lantbruksnämnden har godkänt som köpeskilling. Starka krafter inom näringen, bl.a. LRF, och även krafter inom förvaltningen visar på att det är fel att det skall vara så här. Man talar om en omprövning och om att vi måste komma till rätta med detta. Jag ville bara upplysa herr Brunander om den saken. Det är det faktiska sakläget.
Herr talman! Vad Sven Eric Lorentzon här säger är naturligtvis rätt, nämligen att inte alla vid en fastighetsförsäljning får ut vad de förväntat sig. För om så hade varit fallet, skulle prisprövningen ha varit helt överflödig. Men så är det alltså inte. När det gäller det byggnadsvärde som Sven Eric Lorentzon talar om vill jag framhålla att man bör veta vad man jämför med. Man kan inte göra jämförelser mellan en byggnad på en jordbruksfastighet och en byggnad på en villafastighet, eftersom räntesatserna på lånen är helt olika. Sven Eric Lorentzon säger att det finns krafter som verkar för en ändring på detta område. Ja, det har vi lagt märke till. Naturligtvis skall man inte hävda att prisprövningsregeln är ofelbar och att den till varje pris skall vara oförändrad. Men i nuläget skulle det nog vara olyckligt att fatta beslut om ett slopande av denna regel.
Herr talman! Jag kan anföra ett exempel i detta sammanhang. Det gäller ett äldre par — småbrukare — i 70-årsåldern. Genom slit och sparsamhet har makarna lyckats bygga ett bostadshus och även förbättra dettä. De har fyra barn. Inget av barnen vill överta fastigheten, vilken således är till salu. Men makarna får inte ut det pris som de behöver få ut. Deras fastighet kommer att läggas till en grannfastighet. Dessa äldre brukare får inte ens ut så mycket pengar att de kan köpa en villafastighet i samhället i fråga. Det tycker jag är ett typexempel på hur det kan gå.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. en motion som jag har väckt. Mina förslag i motionen syftar till att göra det möjligt för människor att förvärva även mindre jordbruksfastigheter. Utskottet är tydligen överens med mig om att möjligheten skall finnas att även mindre fastigheter skall få bestå som enskilda jordbruk. Ändå avslås motionen. Jag vill nu ställa följande fråga till företrädarna för utskottsmajoriteten: Är det verkligen bekant för er hur det går till när lantbruksnämnderna gör sin bedömning och vilka beslut de fattar? På s. 4i jordbruksutskottets betänkande 7, som vi nu behandlar, hänvisar man till 1977 års riksdagsbeslut i detta sammanhang, som bl.a. innebär att det skall vara möjligt att förvärva vad man kallar kombinationsjordbruk. Sådana jordbruk kan också kallas deltidsjordbruk. Vidare hänvisar utskottet till en rapport från glesbygdsdelegationen . Därmed låter sig utskottet nöja. I verkligheten är det så, att lantbruksnämnderna i allmänhet säger nej till sådana förvärv som här åsyftas. Jordförvärvslagen anger klart och tydligt att syftet skall vara att skapa s.k. bärkraftiga enheter, anser lantbruksnämnderna. Att det sedan finns undantagsregler av bl.a. regionalpolitiska skäl betyder intet om lantbruksnämnderna, som i Värmland, ganska hårt och ensidigt går in för sammanläggningar. Detta har bl.a. lett till många överklaganden i förvärvsärenden till den överordnade statliga myndigheten, lantbruksstyrelsen. Men också där tycks man i första hand vilja se till jordförvärvslagens yttersta syfte, dvs. större enheter.

Men när detta sedan inte leder till någonting annat än avslag på motionerna, då kommer det att fortsätta som det har varit under många år, dvs. att den ena jordbruksfastigheten efter den andra försvinner som självständig enhet. Mangårdsbyggnader ställs öde eller blir i bästa fall fritidshus som står tomma under större delen av året. Gunnar Olsson från Edane, socialdemokrat, har uttalat sig om detta. I en stort uppslagen tidningsintervju gick han till hårt angrepp mot denna tillämpning av jordförvärvslagen. Och jag kan instämma i praktiskt taget allt som Gunnar Olsson sade den gången. Jag tror inte att jag behöver be Gunnar Olsson om ursäkt för att jag nu tar hans uttalanden som ett exempel — han talade ju då för ett ytterligt gott syfte, nämligen åtgärder för att hålla landsbygden levande. Det är också vad jag, liksom Martin Olsson, centerpartiet, eftersträvar. Ändå är det bara moderata samlingspartiets företrädare i jordbruksutskottet som instämmer och reserverar sig mot avslag på motionerna. Då frågar jag: Varför överger centerpartiet den politik som man velat sätta eget signum på så många gånger, nämligen kravet på en levande landsbygd? Jordförvärvslagen måste ju förändras, liberaliseras, om vi skall få till stånd en ändrad myndighetshantering som innebär att vi också i fortsättningen får ha kvar små jordbruk och behålla människorna på landsbygden. I Värmland finns det exempel på hur byar med åtta tio jordbruksenheter håller på att totalt avfolkas, åtminstone vintertid. Kvar blir en eller ett par gårdar. Det blir inte fler så småningom, när jordförvärvslagens intentioner är förverkligade. Om nu detta sker tvärtemot vad som sägs i 7§ jordförvärvslagen och vad man säger i rapporten Ds I 1984:20, saknar ju paragrafen betydelse i praktiken. Gunnar Olsson använde ordet ”ödeläggelse” i sina uttalanden. Det är vad som händer — jordbruksbygderna utarmas. På den moderata partistämman tog vi enhälligt ställning för en liberalisering av jordförvärvslagen. Vi vill inte att den helt upphävs, för det finns i grunden fog för en jordförvärvslagstiftning som ser till att jordbruket blir kvar i bondehänder. Det enskilda familjejordbruket är ju moderata samlingspartiets målsättning. Men vi vill förändra lagen så som bl.a. jag har föreslagit i min motion och att tillämpningen i lantbruksnämnderna ändras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2. I fråga om reservation 2 innebär yrkandet inte bara ett bifall till min och moderata samlingspartiets kommittémotion utan också bifall till motionen från Martin Olsson, centerpartiet. Jag vill gärna hoppas att centerpartiet ställer upp på det yrkandet.
Herr talman! Jag hade väntat mig att Göthe Knutson skulle lägga upp debatten på ett litet annorlunda sätt än hans partibroder Sven Eric Lorentzon gjorde, och så blev fallet. I detta betänkande behandlas två motioner om frågor som är föremål för en aktiv verksamhet, i det ena fallet i form av en rapport som f.n. bereds i industridepartementet. Göthe Knutson kanske inte hörde när det refererades här tidigare. Remisstiden utgår redan nästa vecka. I det andra fallet är det fråga om ett regionalpolitiskt program, som också är föremål för remissbehandling och där just kombinationsjordbruket i glesbygder tas upp. Vi tyckte därför i utskottet att det inte fanns någon anledning att åtgärda de båda motionerna. Göthe Knutson tror kanske i sin enfald att jag plötsligt har ändrat uppfattning. Så är icke fallet. Jag har i olika sammanhang vittnat om — och jag vill verifiera det här i dag — att allmänheten många gånger ställer sig oförstående inför lantbruksnämndernas förslag till fastighetsbildningar. Detta är inte obekant för någon av oss. Människor ifrågasätter ibland ambitionerna att skapa alltför stora företag, som kan leda till just vad motionärerna befarar, nämligen en försämrad närservice i glesbygder. Vi har skrivit om detta i vårt utskottsbetänkande. Slutligen vill jag säga till Göthe Knutson att jag har hävdat och är beredd att också i dag hävda uppfattningen att det ingalunda inträffar regelbundet att jordbrukare misslyckas, därför att de har förhållandevis små arealer att bruka. Det borde vara värt att någon gång pröva möjligheten att förstärka en liten brukningsenhet och låta den utvecklas. Ett bärkraftigt jordbruk kan många gånger vara svårt att definiera, Göthe Knutson, men det viktigaste är att ägaren av fastigheten i fråga har intresse för näringen. Jag ser nämligen jordbruket som ett värdefullt inslag i regionalpolitiken, och det gäller inte minst Göthe Knutsons och mitt gemensamma hemlän. Jag vet att dessa frågor kommer att beaktas och att vi har besked att vänta om kanske bara några dagar.

Herr talman! Den senare delen av Gunnar Olssons inlägg var ägnad dem som nu stöder utskottsmajoriteten. I den pläderingen instämmer jag till alla delar. Det behöver inte vara ett stort jordbruk för att det skall vara bärkraftigt. Vi kan vända på det och säga, att det kanske är de små jordbruken som är mest bärkraftiga i dag. Att hänvisa till rapporter i stället för att fatta beslut är i många fall anmärkningsvärt. Det är ett vanligt sätt i riksdagen. Det är så ytterst få motioner som bifalles. Men varför skulle man inte kunna bifalla motioner där man är överens om andemeningen? Det stärker ju riksdagens ställning. Riksdagen gör en beställning till den regering som nu sitter och som skall pröva de här rapporterna. Men, herr talman, vad jag framför allt tog fasta på i detta avsnitt i mitt förra inlägg var att det i jordförvärvslagen, 7§, anges att hänsyn skall tas. Men sedan tar andra faktorer över och lantbruksnämnderna vägleds av dem. Och medan regeringen nu kommer att läsa rapporter och arbeta på en ny proposition i detta ärende kommer ännu fler gårdar att ställas öde på landsbygden. Utarmningen kommer att fortsätta. Affären, som har burits upp av att det har funnits hundratalet jordbruksfastigheter i en bygd, kommer inte att kunna leva kvar, även om vi har glesbygdsstöd till butikerna. Den utvecklingen har vi sett. Alltså, Gunnar Olsson och ni andra ärade ledamöter som har tänkt yrka avslag på dessa reservationer, betänk att under tiden frågan bearbetas inträffar inte bara det att kon dör utan dessutom försvinner människor ifrån landsbygden och utarmningen fortsätter. Riksdagen kan i dag göra slag i saken och för första gången fatta ett beslut som innebär att vi får en god landsbygdspolitik, och den kan vi vara överens om utan att sätta partimärke på den.
Herr talman! Helt kort vill jag till sist säga att Göthe Knutson spelar upp ett stort register och målar upp en bild av kor som dör och åkrar som förbuskas. Detta skall alltså hända inom de 1-3 veckor som vi har kvar innan remissbehandlingen av såväl den regionalpolitiska utredningen som rapporten från glesbygdsdelegationen är klar. Allt det som Göthe Knutson målar upp skall hända på de få dagar som återstår av detta arbete. Det är bara att konstatera att en motionär aldrig kan bli till freds, men så nöjd borde ändå Göthe Knutson vara med den behandling han har fått att han kunde lugna sig de veckor som återstår tills vi har remissbehandlingen klar.
Herr talman! Det är en fullkomligt ny och revolutionerande behandling av frågor som Gunnar Olsson målar upp. Jag har i alla fall inte under snart nio riksdagsår varit med om att det sker så rappa tag i den statliga sfären.

Gunnar Olsson talar om att jag målar upp en bild. Herr talman, jag återgav den bild som Gunnar Olsson har målat upp i en stort uppslagen tidningsintervju. Och jag tycker att det är en mycket vacker tavla, något av Matisse eller vad ni vill, som på ett utomordentligt effektivt sätt visar hur man kan åstadkomma någonting. Gunnar Olsson tror nu på under. Dess värre har inte mina erfarenheter från riksdagsarbetet givit mig anledning att tro på under.

Herr talman! Sedan jag anmälde mig för tio minuters taletid i går har jag upptäckt att jag behöver yttra mig något mer. I detta betänkande behandlas, som redan nämnts, en motion där mitt namn står först, nr 845. I den motionen kräver vi reella möjligheter att förvärva deltidsoch kombinationsjordbruk. Det är tredje gången vi framför detta krav. Ungefär motsvarande motioner har avvisats av riksdagen två gånger tidigare. När motionen nu återkommer — den väcktes i början av allmänna motionstiden — är vi tio riksdagsledamöter som står bakom den. Vi representerar tio olika län. Vi är alla centerpartister. Anledningen till att motionen återkommer är att vi anser att det är synnerligen viktigt att få till stånd och bevara en levande landsbygd. För detta behövs såväl heltidsjordbrukare och deltidsjordbrukare som människor som inte alls sysslar med jordbruk. Enligt erfarenheter som samtliga vi tio motionärer har är det svårt att få förvärvstillstånd för ett jordbruk som inte av lantbruksnämnden betecknas som utvecklingsbart eller utvecklat. Avsikten enligt jordförvärvslagen är ju att ett jordbruk skall vara ett familjejordbruk som är bärkraftigt. I motionen har vi tagit upp detta. Vi vet att till gruppen bärkraftiga jordbruk räknas förutom större enheter även andra familjejordbruk som bedöms ge en familj full sysselsättning och full inkomst. Gruppen ej utvecklingsbara jordbruk utgörs huvudsakligen av fastigheter som på grund av för liten areal eller begränsade möjligheter till djurhållning inte ger arbete och försörjning åt en hel familj. Den här gruppen deltidsoch kombinationsjordbrukare har alltid varit en stor grupp i vårt land. Dessa jordbrukare utgör en majoritet bland dagens jordbrukare. De finns kvar trots att jordbrukspolitiken alltsedan slutet av 1940-talet har gått ut på att skapa bärkraftiga enheter och därigenom på sikt få bort de små jordbruken. Inkomster från lantbruk i kombination med inkomster från andra näringar är något mycket vanligt, och den undersökning som vi refererar i motionen visar att 54 90 av lantbrukarfamiljernas inkomster härrör från annat än lantbruket. De som lyssnade på radio i morse kunde höra en redogörelse för en aktuell undersökning som visade att den andel som har inkomster utanför jordbruket är i tilltagande, enligt uppgifter från sparbankshåll. Även bland många brukare av fastigheter som på grund av sin storlek betraktas som utvecklade är det vanligt att en av makarna, eller båda, har heleller deltidsarbete utanför jordbruket. Som en följd av den tekniska utvecklingen blir det möjligt för familjer med allt större jordbruksenheter att ha arbete vid sidan om. Det är därför det också blir allt svårare att dra en gräns mellan vad som är bärkraftiga familjejordbruk och vad som är mindre enheter. Man har under debatten här refererat till jordförvärvslagen, och vi vet att den främsta riktlinjen för jordbruket är att vi skall främja uppbyggande och vidmakthållande av effektiva familjeföretag. Detta har vi motionärer inte vänt oss emot. Men vad vi frågar oss är: Hur kommer svensk landsbygd att se ut i framtiden, sedan den här rationaliseringspolitiken hunnit genomföras, så att det på landsbygden i huvudsak finns fastigheter med arealer som betraktas som bärkraftiga eller utvecklade enheter. Förmodligen blir de här enheterna på grund av den tekniska utvecklingen allt större. På landsbygden kommer det att li allt glesare mellan gårdarna, och den jordbrukande befolkningen blir ai!tför liten för att kunna skapa underlag för service och ge förutsättningar för trivsel och socialt fungerande boendemiljöer. Då undrar vi motionärer: Är det en sådan landsbygd, med !del s.k. utvecklade jordbruk, vi vill ha i vårt land? Borde inte beslut i förvärvsärenden också präglas av hänsyn till hela den bygd som det gäller och inte främst av en strävan att slå samman fastigheter och med statligt stöd bilda s.k. bärkraftiga enheter? För att vi skall få en levande landsbygd i framtiden — om vi nu ett ögonblick även ser till åldersstrukturen — behövs det att unga familjer flyttar tillbaka till landsbygden. Om vi gör en beräkning som sträcker sig något årtionde framåt finner vi nämligen att det annars blir skrämmande befolkningssiffror. I motionen kommer vi till slutsatsen, att det även i framtiden måste få finnas mindre jordbruk. Att det 1977 fattades beslut om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken innebar ett stort framsteg, liksom att den nya jordförvärvslagen infördes, där det även talas om regionalpolitiska hänsynstaganden. Det skulle bli lättare att förvärva mindre fastigheter, trodde många. Jag vill betona att besluten 1977 och 1979 om riktlinjer resp. lagstiftning innebar viktiga förbättringar ur allmän jordbrukspolitisk synpunkt. Men enligt vad vi motionärer och många andra har erfarit synes inte lantbruksnämndernas praxis ha ändrats särskilt mycket. Några lättnader när det gäller förvärv av fastigheter som inte är utvecklingsbara tycks det inte ha blivit — med undantag av det som har samband med glesbygdsstödet. Därför kommer vi till slutsatsen att riktlinjerna för jordförvärvslagen måste kompletteras. Vi riktar inte kritik mot lantbruksnämnderna för tolkningen, eftersom vi förutsätter att myndigheterna tillämpar bestämmelserna i överensstämmelse med lagtext och anvisningar. Vi måste få korrigeringar och kompletteringar i lagen eller — om det räcker — kompletteringar i tillämpningsföreskrifterna. Jag vill betona att vår strävan självfallet inte är att förhindra eller motverka att det byggs upp bärkraftiga familjejordbruk. Vi säger att de är en förutsättning för vår landsbygd och för vår livsmedelsproduktion. Men vid sidan av de bärkraftiga jordbruken skall det finnas plats även för mindre jordbruk. Vi betonar att dessa mindre jordbruk har en mycket stor betydelse såväl för att den svenska landsbygden skall vara levande som för att vi skall kunna tillgodose många människors önskemål om att få etablera sig eller bo kvar på landsbygden. Herr talman! Vår hemställan i motionen är att riksdagen skall begära förslag till kompletteringar av lagstiftningen så att reella möjligheter skapas även för förvärv och innehav av deltidsoch kombinationsjordbruk. Vi använder alltså även uttrycket ”innehav”. Trots att människor sköter om sin mark väl kan man ju genom fastighetsregleringar ta marken ifrån dem och föra över den till andra fastigheter — av det enda skälet att deras fastigheter är för små. Den debatten kanske vi får ta en annan gång. Men detta är alltså en förklaring till att det även talas om innehav. Herr talman! Jag har under 14 år i riksdagen hunnit väcka många motioner — kanske ca 200. Ingen av dem har jag fått sådan respons för som just den här motionen. Man har vid motionen häftat fast listor, där det står att man stöder strävandena i Martin Olssons m.fl. motion om rätt att förvärva mindre jordbruk. Människor har gått runt i bygderna och samlat underskrifter. Hundratals namn har skickats in från människor som uttalat sitt stöd för vad som står i motionen. Den stämmer alltså med vad människor ute på den svenska landsbygden anser vara rätt och riktigt. Jag vill nu, herr talman, övergå till jordbruksutskottets betänkande nr 7 och därvid bara beröra den del som gäller vår motion. När man läser ett utskottsbetänkande börjar man ju i regel med att se efter vad som står i hemställan. Det heter i utskottets hemställan att motionen lämnas utan vidare åtgärd. Vissa motionärer skall kanske vara glada över att deras motioner avstyrks med så vänlig formulering, men det är ju fråga om en avstyrkan. Det är bara vänlighet i formuleringen, och det lämnar jag därhän. Men skrivningen, som återfinns på s. 4, är delvis mycket positiv. Man säger att utskottet ”kan instämma i motionärernas synpunkter rörande värdet av en levande landsbygd och den jordpolitiska prövningens betydelse i regionalpolitiskt hänseende. Samtidigt vill utskottet påpeka att önskemålen i viss utsträckning redan tillgodosetts — — —." Längre ned på sidan står det att utskottet vill understryka att angivna bestämmelser ”givetvis inte utesluter att tillstånd ges till nyetablering på en mindre brukningsenhet. Det får förutsättas att berörda prövningsmyndigheter tillämpar JFL på ett sätt som medger att alla befogade intressen beaktas i ett jordförvärvsärende.” Det är vad vi har sagt i motionen, när vi betonat vikten av att man gör en allsidig bedömning av förvärvsärendet sett ur hela bygdens synpunkt och inte bara utifrån strävan att skapa s.k. bärkraftiga enheter. Denna utskottets relativt positiva skrivning om motionen utmynnar inte i någon som helst viljeinriktning från utskottet, eftersom man avstyrker motionen. Man hänvisar, som nämnts här i debatten, till glesbygdsutredningen, som remissbehandlas, och till den regionalpolitiska proposition som är under utarbetande. Men, snälla ni, det är ju riksdagen som har att ta ställning till motionerna; det är riksdagen som skall tycka någonting och tala om för regeringen vilka förslag man vill att regeringen skall lägga fram och vilken inriktning dessa skall ha. I moderatreservationen 2 tar man upp vår och Göthe Knutsons motion. Reservationens skrivning är något mer positiv; man säger att dessa synpunkter bör beaktas i samband med att propositionen om regionalpolitiken utarbetas. Reservanterna yrkar att riksdagen som sin mening ger regeringen detta till känna. I detta till sidantalet ganska tunna betänkande kommer det bästa på slutet. Det är det särskilda yttrandet av Börje Stensson från folkpartiet och Lennart Brunander från centerpartiet, som på ett positivt sätt gör — kan man nästa säga — ett koncentrat av de strävanden som motionsförslaget går ut på. När jag först såg detta särskilda yttrande trodde jag att det var ett tryckfel och att det i stället skulle ha varit en reservation. Men, herr talman, så är det tyvärr inte. Jag tycker alltså att det är synd att detta särskilda yttrande inte i stället blev en reservation. Det hade varit konsekvent, och det hade varit synnerligen välgörande för denna så viktiga sak. Herr talman!

Detta, herr talman och ärade kammarledamöter, är mitt yrkande. Jag hoppas att samtliga, oberoende av partitillhörighet, vill vara med och stödja detta yrkande för att därigenom slå vakt om en levande landsbygd i vårt land.

Herr talman! När jag först läste detta utdelade yrkande och sedan lyssnade till Martin Olssons muntliga framställning från talarstolen, kunde jag inte finna att någonting av detta inte var känt för oss när vi behandlade den motion som undertecknats av tio centerledamöter. Vi kände alltså till allt detta, och med de motiv som jag tidigare anfört här, avstyrkte vi motionen. Det finns ingen anledning att nu frångå det ställningstagandet. Det har i det utdelade särskilda yrkandet inte framkommit någonting nytt eller någonting som med ett enda ord avviker från det som fanns med i motionen. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på det särskilda yrkande som Martin Olsson framställt under överläggningen.

Herr talman! Det förslag till yttrande som Martin Olsson nu har lagt fram skulle i högsta grad kunna anslutas till innehållet i reservation 2 från de moderata ledamöterna i jordbruksutskottet. Vad som nu händer är förmodligen att centerpartiets yrkande kommer att ställas mot den moderata reservationen. Då ligger det makt uppå, som uttrycket lyder, att de som har röstat för Martin Olssons förslag också fullföljer röstandet, dvs. på den moderata reservationen när den går vidare. Vi är tydligen överens, åtminstone med Martin Olsson, med hans medmotionärer och med dem som har instämt i hans anförande här i kammaren. Det var centerpartisterna i jordbruksutskottet som uppenbarligen inte var på samma linje. Men ingenting är någonsin för sent. Det sade redan statsrådet i Bo Baldersons kända bok Statsrådet och döden. Låt oss nu konstatera att det inte är för sent för alla dem som vill slå vakt om och skapa framtidsmöjligheter för en levande landsbygd. Kravet är att ge möjligheter för människor att förvärva mindre jordbruksfastigheter som skall få bestå. Det kan nu ske genom att man röstar på den moderata reservationen 2.
Herr talman! Jag vill inbjuda Göthe Knutson och samtliga moderater till att stödja det förslag som jag har lagt fram här och som avsevärt kraftfullare och mer tydligt än moderaternas reservation markerar den strävan som finns i detta sammanhang. Det råder väl ingen tvekan härom, om man läser det yrkande som jag har låtit dela ut. Gunnar Olsson förvånade sig över att mitt förslag inte innehöll någonting nytt. Enligt riksdagsordningen kan jag emellertid inte komma med ett förslag, som är så nytt att det måste utskottsbehandlas. Då skulle man ha vägrat mig att ställa yrkandet. Det är väl allmänt känt att det finns ett beredningstvång här i riksdagen. Därför är yrkandet ett koncentrat av motionen. Det går så långt ett yrkande kan gå. Gunnar Olssons enda motiv för att inte biträda detta yrkande är att det har diskuterats i utskottet och att man väntar på vad regeringen skall göra. Men såsom jag framhöll i mitt förra inlägg är det naturligt att riksdagen, som har det främsta ansvaret för utvecklingen av vår landsbygd liksom utvecklingen över huvud taget i vårt land, skall våga tala om hur den vill att politiken skall formas. Vad är det för riksdag, som inte är beredd att tala om för regeringen vilken utformning man vill ha av glesbygdspolitiken, regionalpolitiken, jordbrukspolitiken, strukturen på vår landsbygd osv.? Jag hoppas att även Gunnar Olsson och hans partivänner, om de verkligen ställer upp på dessa krav, i dag vill vara med och ge regeringen till känna att man önskar denna inriktning.
Herr talman! Jag måste be att få fråga Martin Olsson: Vad kan vara kraftfullare i ett riksdagens ställningstagande än ett bifall till en motion, som är så pregnant som den som Martin Olsson har satt sitt namn under? Den moderata reservationen innebär — jag upprepar det — detsamma som ett bifall till såväl de moderata motionerna som till Martin Olssons m.fl. motion. Det borde vara onödigt att göra extra skrivningar och komma snett i detta ärende. Jag beklagar att Martin Olsson inte har fått stöd från sina partikamrater i utskottet. Men, som sagt, ett bifall till den moderata reservationen 2 är detsamma som ett bifall också till Martin Olssons motion.
Herr talman! Jag förutsätter att de som lyssnar även har tillgång både till den moderata reservationen nr 2 och till det av mig framställda yrkandet, som nyss har delats ut här i kammaren. I mitt anförande betecknade jag reservationens skrivning som varande bättre än utskottets, men jag sade att det särskilda yttrandet var det som bäst uppfyllde de önskemål man som motionär kunde ha, eftersom det nästan var ett positivt koncentrat av motionen. Det är tråkigt om jag skall tvingas att analysera reservation 2, men den är otvetydigt inte så klar som det yrkande jag har framställt. Man säger t.ex.: ”Vidare förutsätter utskottet att delegationens synpunkter beaktas i samband med den proposition om regionalpolitiken som enligt uppgift kommer att läggas fram under våren 1985.” Det är bra. I föregående mening säger man: ”Utskottet anser det önskvärt att delegationens synpunkter blir vägledande för prövningsmyndigheterna vid tillämpningen av JFL.” Det är också bra. 5; Sedan heter det att riksdagen bör ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Visst är det på sätt och vis positivt, men vad jag har yrkat är att riksdagen med anledning av motionerna skall ge regeringen till känna vad jordbruksutskottet anfört på s. 4, för även det är relativt positivt och visar förståelse för motionskraven. När man ger det till känna blir det så att säga en framställning till regeringen om att den skall se till, att detta kommer att beaktas i tillämpning, i lagstiftning och i olika former av beslut.

Vi betonar alltså där klart att det självfallet skall finnas bärkraftiga jordbruk men att det även skall finnas plats för de mindre jordbruken. Vi anger att bruka-boprincipen är ett krav i jordförvärvslagen när det gäller förvärv av bärkraftiga enheter och att det inte finns någon anledning att inte samma regel skall gälla vid förvärv av mindre fastigheter, eftersom strävan är att få en levande landsbygd. Människorna skall ju bo på fastigheten, om bygden skall bli levande. Herr talman! Om man analyserar det mycket kortfattade yrkande som jag har framställt — som ordningen är kan man inte ha en hel sida med text — hoppas jag att man allmänt inser att man kan stödja det, om man vill stödja strävandena.

Herr talman! Det kanske är litet ovanligt att nyansen mellan en s.k. stark utskottsskrivning och därav följande tillkännagivande ger en så intensiv och engagerad debatt. Jag vill gärna uttrycka min respekt och förståelse för detta, eftersom det här är ett så pass svårt ämne; det är svårbedömbart och medför ofta svåra avvägningar. Jag vill spara tid genom att säga att Gunnar Olssons redovisning av jordförvärvslagens funktioner och konstruktion är mycket korrekt, och jag kan bara ställa mig bakom hans funderingar.

Vi förstår att det här är fråga om svåra avvägningar och att tillämpningen därför tyvärr varit mycket ojämn i landet. Det kan man ibland beklaga. Där vill jag starkt understryka att regeringens prejudikat i det sammanhanget är av mycket stor betydelse. Jag vill erinra om de fall — och de är inte få — där dåvarande jordbruksministern Anders Dahlgren hade att rätta till alltför ojämna tillämpningar. Han hade möjlighet att ge rättelse för dem som anfört besvär, så att tillämpningen verkligen bringades i överensstämmelse med lagens anda. Det har vi redovisat i utskottets gemensamma skrivning. Jag kan gärna medge att det skulle ha varit mera logik i skrivningen om den utmynnat i ett förslag om tillkännagivande. Nu blev det inte så. Jag har personligen en känsla av att jag redan givits tillfälle att göra rätt stora ingrepp i skrivningarna, och under sådana förhållanden är det inte så vanligt att man reserverar sig. Nu framställer Martin Olsson under överläggningen ett särskilt yrkande som går ut på det som utskottet skrivit, men utmynnar i ett förslag om tillkännagivande. Jag har naturligtvis inte någon anledning att motsätta mig att riksdagen skulle fatta ett beslut i enlighet med detta. Det går i precis samma riktning som utskottsskrivningen, och vi drar åt samma håll. Sedan ett par små anmärkningar beträffande Göthe Knutsons anförande. Nej, Göthe Knutson, vi är litet misstänksamma till moderatreservationen 2. Det är anledningen till att centern inte kan ställa upp på den, inte ens om moderaterna skulle rösta så att det särskilda yrkandet inte kommer till slutomröstningen. Anledningen till detta är att jag starkt misstänker att Göthe Knutson kommer att rösta också för reservation 1. Om så inte är fallet förändrar det saken. Reservation 1 innebär nämligen dels en rad urholkningar av det som är väldigt viktigt i jordförvärvslagen, dels ändringar i reglerna om bosättning. Det är, Göthe Knutson, detta som leder till de tomma och svarta gårdarna, som Göthe Knutson talade om här. Det är den viktigaste anledningen till att vi inte kan ställa upp på sådana urholkningar. Om det verkligen är Göthe Knutsons ambition att arbeta för en mera levande landsbygd — jag har ingen anledning att på något sätt misstänkliggöra Göthe Knutsons ambitioner — kommer Göthe Knutson, det kan jag försäkra, redan under det närmaste halvåret att ha en lång rad tillfällen här i riksdagen att rösta för en levande landsbygd där det finns folk som bor på gårdarna. Det är inte säkert att dessa finns kvar om man skulle rösta på reservation 1.

Herr talman! Jag är glad över att Einar Larsson formulerade sig så att det framgår att han inte hyser misstro till mina ärliga avsikter. Dessa har jag dokumenterat, bl.a. genom att sätta dem på pränt åtskilliga gånger. När man bori ett län där landsbygden avfolkas, så som dess värre sker i Värmland,har man förvisso ärliga avsikter. Det underströks ju också av Einar Larsson. Beträffande frågan om reservationerna är det verkligen beklagligt att Einar Larsson nu måste hoppa över till ett yrkande som framläggs mitt under debatten. Det hade varit bättre om man skapat enighet på den borgerliga sidan, då det dessutom har sagts här av Martin Olsson att det bästa kommer på slutet, nämligen i ett särskilt yrkande. Nog måste det väl ha varit möjligt att skapa enighet kring det som tas upp i reservation 2. Herr talman! Jag tycker att det är olyckligt att vi skall hamna på två olika linjer, när vi nu är så överens. Det är därför som jag i all enkelhet föreslagit att man skall ställa upp för reservation 2. Beträffande reservation 1, som Einar Larssons berörde, kan det omöjligt vara så att avfolkningen hejdas av bosättningsskyldighet. Jag förstod inte logiken i Einar Larssons yttrande på den punkten. Denna bosättningsskyldighet existerar ju i lagen, och ändock avfolkas landsbygden.

Det är detta vi moderater vänder oss emot. Låt det bli rättvisa för jordbrukarna och de äldre också på landsbygden!

Herr talman! Det var litet grand som jag misstänkte. Göthe Knutson är inte beredd att ta avstånd från vad hans partikamrater säger i reservation 1, nämligen att bosättningsplikten skall tas bort. Det är en mycket viktig punkt. Jag skall gärna erkänna att man hade kunnat förvänta sig en hårdare tillämpning, så att det skulle ha varit färre tomma och svarta gårdar än vad som tyvärr är fallet. Men det blir inte mindre av tomma och svarta gårdar om reservation 1 skulle drivas igenom, så att man tar bort resterna av bosättningsplikten. Jag tycker inte det skulle vara särskilt svårt att förstå hur det förhåller sig. Därför är det inte riktigt korrekt när Göthe Knutson hänvisar till en möjlig enighet. Jag har inte träffat någon lantbruksstuderande, någon lantbrukselev, någon som tänker sig att bli jordbrukare eller någon nystartad jordbrukare som har haft invändningar att göra mot priskontrollen. Det var egentligen för deras skull den tillkom. Eftersom Göthe Knutson vidgade ämnet för sin replik till att gälla dem som lämnar jordbruket, när han inte ville gå in på att beskriva varför reservation 1 är så farlig för de tomma, svarta gårdarna, vill jag bara säga att det inte är staten som tar pengarna ifrån den som får ett pris enligt priskontrollerat värde. Men om han får ett skyhögt pris, som tillträdaren har mycket svårt att betala, då tar staten en betydande reavinstsskatt. Det var detta vi tyckte var litet onödigt. Det är egentligen bättre att tillträdaren får betala det pris som det är möjligt för säljaren att behålla.
Herr talman! Jag måste faktiskt säga, i motsats till Einar Larssons vittnesmål, att jag träffar massor av människor på landsbygden som tycker att det är totalt fel med denna myndigheternas prisprövning på jordbruksfastigheter. Sedan vill jag markera och i all vänlighet tala om för särskilt Einar Larsson att jag aldrig tar avstånd från en bra politik. Och den moderata politiken är bra — så även på jordbrukets område. Jag ber att få hänvisa till det anförande som Sven Eric Lorentzon tidigare har hållit beträffande den del som Einar Larsson därvid åsyftar. Herr talman! Jag skall också be att få påpeka att det finns en brukningsskyldighet inskriven i lagen. De människor som inte omedelbart kan bosätta sig på en jordbruksfastighet är ändå skyldiga att sköta den. Självfallet gör de också det, eftersom de har lagt ned pengar på fastigheten. De upprustar gården, som därmed blir en del av den levande landsbygden — till skillnad från de mangårdsbyggnader som blir stående tomma och öde vid sammanläggningar.

Herr talman! Jag avser inte att nu ytterligare förlänga denna diskussion. Jag vill bara kort konstatera att Göthe Knutson tydligen står fast vid sin inställning att vi inte behöver någon bosättningsplikt. Det leder till att fler gårdar än tidigare blir tomma och svarta. Det är ganska lätt att dra den slutsatsen. Det är också anledningen till att vi inte vågar oss på det djärva experimentet att följa moderaterna när det gäller jordbrukspolitiken.

Herr talman! Med anledning av jordbruksutskottets betänkande 7 vill jag från folkpartiets sida deklarera att vi ser det som mycket viktigt att bevara en levande landsbygd. Om man vill göra det, kan man inte satsa ensidigt på bärkraftiga stora företag. Vid sidan av dessa måste det finnas även mindre företag, där innehavaren t.ex. kombinerar lantbruket med annan verksamhet eller pendlar till annan ort. En sådan utveckling innebär många fördelar för landsbygden i form av bättre befolkningsunderlag, ökad köpkraft och över huvud taget ett bättre underlag för samhällsservice och andra verksamheter. Vi menar att det därför är viktigt att prövningsmyndigheten — lantbruksnämnden - tillämpar jordförvärvslagen på ett flexibelt sätt och fäster stor vikt vid önskemålen från intressenter som kan önska nyetablera sig på ett deltidseller kombinationsjordbruk. I många glesbygder finns en fastighetsstruktur med små fastigheter som inte kräver så stort kapital vid ett övertagande. Ett ökat utbud av sådana fastigheter skulle ge ett mer aktivt brukande och därmed ett bättre utnyttjande av de produktiva resurserna i många bygder. Den debatt vi har åhört här tidigare borde kanske ha kunnat avkortas om vi hade haft en bättre kontakt med Martin Olsson och hans medmotionärer i denna fråga. Nu har Martin Olsson ett eget yrkande, och jag kommer att ansluta mig till det. Om det inte vinner kammarens gehör, kommer vi att avstå i andra voteringen beträffande mom. 2 i detta betänkande. Lantbruksnämnderna har kanske inte sett till lagens anda. Det har vi upplevt även i andra län än dem som här har diskuterats. Vi menar dock att 1977 års jordförvärvslag i de hänseenden som har debatterats innebär en förbättring i förhållande till tidigare bestämmelser. Men det förefaller som om debattörerna här glömmer bort att lantbruksnämnderna och strukturdelegationen är politiskt sammansatta och att besluten i sådana här fall ofta går efter de från högre partihåll bestämda linjerna. Den praxis som sedan länge varit utformad har man fortsatt att tillämpa, även i de nya bestämmelserna. Vi tycker att det är fel, och det är möjligt att det krävs en lagändring för att verkligen få lantbruksnämnderna att behandla sådana här prövningsärenden på ett ur vår synpunkt viktigt sätt.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att peka på några punkter i anledning av den här debatten. Förvärv av jordbruksfastigheter skall prisprövas enligt nuvarande lag. Anledningen härtill är att man vill hjälpa blivande jordbrukare att få köpa till ett skäligt pris. Storkapitalets möjligheter att göra kapitalplaceringar bör förhindras. Bakom detta beslut stod alla partier. Det är viktigt att poängtera detta, eftersom alla inte alltid har velat vidgå det. Långt tillbaka fanns en bolagförbudslag, som tjänade samma syfte. Den lagen togs bort av de andra partierna mot centerns vilja. När den togs bort köpte bolag upp hela byar, som blev öde. Det är huvudsakligen av den anledningen vi har ödebyarna, som Göthe Knutson förut talade om. Den prisprövning som nu gäller är inte alltid bra. Det är svårt att komma rätt — och det finns exempel på detta. Om prisprövningen skall bort måste vi emellertid ha något annat i stället, för att förhindra oskäliga priser som blir ett hinder för människor som vill ägna sitt liv åt och ha sin utkomst av jordbruk. Jag skulle kunna tänka mig att rösta med moderaternas reservation 1, om man hade något att komma med ii stället. Det har man inte, och därför kan jag inte biträda den reservationen. Så till frågan om förvärvstillstånd för mindre fastigheter i glesbygd. Som ledamot i glesbygdsdelegationen har jag varit med och arbetat fram de synpunkter för positivare förvärvspolitik i glesbygden som här i dag har lovordats från flera håll. Vi har konstaterat att det i glesbygden måste finnas möjligheter till kombinationssysselsättningar om människorna där skall kunna leva och försörja sin familj. En alltför gles bygd, med ett fåtal människor, kan inte få den service som nutiden kräver. Kombinationer av olika sysselsättningar har tidigare varit glesbygdens möjlighet. Detta måste vi komma tillbaka till, om vi skall få människor att stanna kvar i glesbygderna. Detta är nödvändigt, för vi har inte industrisysselsättningar, så att folk kan skickas åt annat håll. Men då måste bättre förutsättningar komma till stånd för förvärv av mark till företag av olika slag, där jordoch skogsbruket i regel är grunden att bygga vidare på. Det är då man kommer i konflikt med den här förvärvslagen. Förutsättningen för att man skall lyckas är att jordförvärvslagen ger dessa möjligheter. Det har varit svårt på den punkten. Inom centern trodde vi att 1979 års lag skulle kunna lösa den här frågan, men tillämpningen av lagen har i varje fall inte gjort förvärv lättare. Det är här det behövs åtgärder, och därför har de här motionerna avgivits. Utskottsmajoriteten vill avvakta vad våra förslag i glesbygdsdelegationen kan leda till. I moderaternas reservation 2 skriver man: ”Utskottet anser det önskvärt att delegationens synpunkter blir vägledande för prövningsmyndigheterna vid tillämpningen av JFL.” I yrkandet sägs att man vill se till prövningsgrunderna. Martin Olssons yrkande ger ett klarare och snabbare resultat. Där sägs att man skall ge regeringen till känna det som jordbruksutskottet framhållit på s.4i betänkandet, fr.o.m. ”Utskottet kan -—--”t.o.m. ”-—-- våren 1985.” Det hänvisas också till motionen när det gäller vad som anförs om nödvändigheten av att förutom utvecklingen av bärkraftiga familjejordbruk genomföra kompletteringar av jordförvärvslagen eller dess tillämpningsföreskrifter. Båda dessa frågor tas alltså med, och det måste vara en styrka. Man vill alltså förstärka förutsättningarna för förvärv och innehav av deltidsoch kombinationsjordbruk enligt bruka—bo-principen. Det är också en nödvändighet för att det skall finnas folk i glesbygderna. Alla som vill ha ett bra och snabbt beslut i den här frågan bör rösta på Martin Olssons yrkande. Jag har förmärkt att de flesta vill ha ett sådant beslut, och då har man den här möjligheten. Den möjligheten finns också för reservanterna i reservation 2. Vi skulle då få ett bättre resultat än vad den reservationen skulle medföra. Herr talman! Med de här utgångspunkterna yrkar jag således bifall till Martin Olssons under överläggningen ställda yrkande och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Min avsikt är icke att gå i polemik med Bertil Jonasson.

Lagen skall alltså tillämpas inom vissa ramar. Vi har pekat på de möjligheter som står till buds. Därmed kan de politiskt tillsatta företrädarna i lantbruksnämnderna — och förhoppningsvis även tjänstemännen -— se till att det i fortsättningen blir möjligt för människor att förvärva jordbruksfastigheter som självständiga enheter, även om de enligt lagens bokstav inte betraktas såsom utvecklingsbara.
Herr talman! Det gläder mig att jag kan göra Göthe Knutson glad ibland — det är bara trevligt. Det är riktigt som Göthe Knutson säger, att det är nödvändigt med den här förändringen. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Vi vet att det är väldigt svårt att förändra sådana här saker, men i det här avseendet är det nödvändigt att göra det med tanke på glesbygden, eftersom det är speciellt där man har det besvärligt. Jag har valt en annan väg för mitt arbete på det här området, och det är att arbeta i glesbygdsdelegationen. Det har gett resultat i många frågor tidigare, och jag hoppas att det skall göra det också i det här avseendet. Vi behandlar frågorna på mycket bred basis. Kan vi nu gemensamt genomföra den nu aktuella förändringen genom motioner och på annat sätt, då må förslagen komma från vilket håll som helst. Huvudsaken är att det blir ett bra resultat för människorna.

Herr talman! Jag hade inte anmält mig till den här debatten, men efter att ha åhört densamma före middagsuppehållet känner jag ett behov av att göra några kommentarer. Det har varit en mycket märklig föreställning, där brödrafejden inom det borgerliga blocket slagit ut i full blom. Det märkliga består i att det inte är själva sakfrågan de borgerliga är oeniga om, utan frågan gäller om de skall rösta för en moderat reservation, där det yrkas bifall till en coch en m-motion, eller om de skall rösta för ett särskilt yrkande som avser ett bifall till samma motioner. Det var inte i går som jag började syssla med det som kallas politik, men jag måste tillstå att det jag i dag åhört som argumentationskonst överträffar det mesta jag hittills har hört. Det skulle vara intressant att be de närvarande ledamöterna genom handuppräckning svara på frågan om de ser någon skillnad mellan reservationen och det särskilda yrkandet, trots den långa utläggning som t.ex. Martin Olsson gjorde. Lika märklig är den koppling som Einar Larsson gör mellan de båda moderata reservationerna. Den första moderatreservationen skulle enligt Einar Larsson innebära ett avgörande hinder för att rösta för den andra. Såvitt jag kan förstå kommer en överväldigande majoritet att avslå reservation nr 1 och de tankegångar som där förs fram. Jag har under den här debatten tänkt på två saker. För det första: En tröst i bedrövelsen är att de människor som det här främst berör har sluppit lyssna på debatten. För det andra: Det borde ha funnits en möjlighet också för kammaren att vederfaras en sådan gunst. Det är nämligen så — och det är ingen hemlighet jag nu avslöjar — att vi i vårt parti har stora sympatier för de krav och önskemål som framförs i de båda motionerna. Vi har vid många tillfällen, framför allt i Norrlandslänen, under rubriken En levande landsbygd förespråkat lösningar som kombinationsjordbruk och att ansökningar om förvärvstillstånd för mindre jordbruk, som inte kan anses som bärkraftiga, bör behandlas positivt. Det här innebär i klartext att vi hade kunnat gå med på en betydligt klarare och mer bestämd skrivning i betänkandet, men nu var ju alla utom moderaterna nöjda med den skrivning som blev. Och det kommer ju nu ett förslag inom kort, så då kan jag hålla med Gunnar Olsson om att under den tiden kan det väl inte hända någon katastrof. Vi har alltså möjlighet att återkomma när regeringen har lagt fram sitt förslag. Nu kanske någon drar slutsatsen att vi även från vpk skulle vara beredda att stödja endera reservationen eller det särskilda yrkandet, men det kommer vi inte att göra. Efter den här föreställningen är det nog ännu mera befogat att stödja utskottets hemställan. Om man vill förändra jordförvärvslagen och hjälpa dem som vill förvärva deltidsoch kombinationsjordbruk, får vi som utgör utskottsmajoriteten försöka klara av det hela. Det finns nog betydande risker med att överlåta detta till partier som tydligen är överens om själva sakfrågan men som inte kan samsas om att rösta tillsammans.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i miljöfrågan en kommittémotion, som rönt det inte alldeles ovanliga ödet att avstyrkas av utskottsmajoriteten, och jag skall säga några ord om den motionen. Vi har tidigare anslutit oss till principen att den som smutsar ner naturen också skall ha ansvaret, såväl moraliskt som ekonomiskt, för att återställa det hela i ett renare skick. Sådant kostar tyvärr pengar, och därför bör varje stimulans till åtgärder utöver dem som fastställs i samband med beviljande av koncession tillvaratas. Vi menar, som framgår av motionen, att om ett företag genom olika åtgärder minskar sina utsläpp, borde också avgifterna minska, direkt eller indirekt genom restitution. Frågan är inte ny. Så sent som i våras avslogs en moderatmotion i samma riktning. Motiveringen var då att det skulle vara svårt att prissätta den minskning av miljöstörningar som kunde uppnås. Det vore dessutom olämpligt, ansågs det, att lägga så pass vaga beräkningar som det kunde bli fråga om till grund för ett skatterestitutionssystem. Man tycker sig ana en axelryckning från utskottsmajoritetens sida: Asch, det där är för besvärligt! Ja, visst är det besvärligt, och vi har ännu heller inte tillräckligt underlag för ett avgörande beslut i frågan, men vi har väl löst svårare problem än det här. Det är just därför att det är så besvärligt som vi i vår motion har begärt utredning om möjligheten att införa miljöavgifter med den konstruktion som jag nyss antytt och att samordna dessa med skattesystemet i en miljöpolitisk strategi. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 7.

Herr talman! I fråga om det betänkande som nu behandlas har vi från centerpartiet reserverat oss på några punkter. Det gäller reservationerna 2, 3, 4 och 5, vilka jag skall beröra här. Inledningsvis yrkar jag bifall till nämnda reservationer. I betänkandet behandlas också en motion från centerpartiet, vilken handlar om utbildning i naturresursoch miljöfrågor. År 1977 hade UNESCO -— ett organ inom FN som arbetar med utbildningsfrågor — konferens i Tblisi i Sovjetunionen. Meningen med konferensen var att finna ett sätt att lägga upp utbildningen i de här ämnena. Den dåvarande regeringen tillsatte en arbetsgrupp med representanter från jordbruksdepartementet, utbildningsdepartementet och naturvårdsverket. Arbetsgruppen hade således i uppgift att på något sätt komma fram till en lösning på problemen. Arbetsgruppen skulle även lägga fram förslag när det gällde uppläggningen av miljöutbildningen. Vidare har en naturresursoch miljökommitté arbetat med dessa frågor under några år. I sitt slutbetänkande har man föreslagit att arbetsgruppen skulle få tilläggsdirektiv. Arbetsgruppens arbete skulle nämligen även omfatta utbildning i naturresursfrågor. Ulf Lönnqvist satt med i nämnda kommitté. Den nuvarande regeringen avpolletterade emellertid arbetsgruppen innan denna hann lägga fram något förslag. Det är enligt min mening ett något märkligt förhållande. Det är av den anledningen som vi från centerpartiets sida framför kritik på den här punkten. Både i motionen och i reservationen föreslår vi att man snarast återupptar det här arbetet, så att förslag kan läggas fram om utbildning i dessa ämnen. Det gäller att få i gång sådan utbildning ute i skolorna och även i andra sammanhang. På det sättet får man en tvärvetenskaplig utbildning när det gäller såväl naturoch miljöproblem som ekologiska problem. Det är viktigt för att vi människor skall kunna förstå de problem som uppstår i naturen om vi inte hanterar denna på ett riktigt sätt. I betänkandet behandlas också en annan motion från centerpartiet. Jag avser då motionen om naturresursräkenskaper. Normalt är vi mycket måna om att lägga upp en budget för ekonomin. Vidare planerar vi hur vi skall sköta vår ekonomi. Men vi lägger ned alldeles för litet energi på att undersöka hur de resurser hanteras som skall utgöra förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen och på att undersöka om dessa resurser över huvud taget kommer att räcka till. Mycket av det vi använder är ju sådant som förr eller senare tar slut. När det gäller de förnyelsebara tingen på vår jord — såsom skog, vatten och luft — har vi hittills ansett det vara självklart att de alltid kommer att finnas. Självfallet kommer dessa ting inte att försvinna. Men vi kan inte hantera dem hur som helst, om vi skall kunna nyttiggöra oss dem även i framtiden. De symtom som skogarna i dag uppvisar — till följd av luftföroreningar och olika utsläpp förstörs ju skogen, så att tillväxten av denna påverkas och skogen slutligen dör — utgör en påminnelse om vår dödlighet, om jag så får uttrycka mig. Vi kan nämligen inte behandla naturen hur som helst utan att den så att säga slår tillbaka. Vi menar att man borde ha någon typ av naturresursräkenskaper. Sådana faktorer som jag här nämnt skall således tas med i bilden. Man måste se till att det går ihop även när det gäller den budgeten. Det är ändå den grunden som hela den ekonomiska verksamheten vilar på. För Sveriges del kan man bara peka på vad skogen betyder ekonomiskt, sysselsättningsmässigt och även i andra sammanhang. Sådana naturresursräkenskaper har man försökt att ha i andra länder. Jag kan inte riktigt förstå varför vi i Sverige inte kan lära oss att hantera det problemet. Det är svårt att exakt tala om hur det skall gå till. Men någonstans måste vi ju börja. I det här sammanhanget är det också viktigt att vi skaffar oss kunskaper eller ett instrument — för att komma fram till en bedömning av hur olika ting påverkar vår miljö. Vi har föreslagit att vi skulle ha något som vi har kallat vetenskaplig medling. Vi vet att forskare och vetenskapsmän ofta har olika uppfattningar om hur ett problem skall lösas. Vad den ene säger är rätt säger näste är fel. Som politiker måste vi ändå slutligen fatta beslut, och då kan det vara svårt att stå mellan olika uppfattningar. Vi menar att man då borde kunna kalla in dessa vetenskapsmän till någon typ av vetenskaplig medling, för att försöka komma fram till det som är den minsta gemensamma nämnaren eller vad som är mest rätt. Det tar vi också upp i en reservation. Vi har också sagt att vi skall ha någon sorts offentliga utfrågningar. Det skulle gälla speciellt viktiga utredningar och förslag, där experter från olika håll skulle få möjlighet att ställa förslagsställarna mot väggen och pröva hållbarheten i deras argument. Vi har också i motionerna tagit upp att vi borde ha miljökonsekvensbeskrivningar, för att veta vad en åtgärd får för effekt på miljön. Detta är en rad frågor som vi tagit upp i motioner och som vi följer upp i reservationer. Majoriteten har inte velat ställa upp på detta. Jag beklagar det — detta är viktiga ting för att vi skall kunna hantera den jord som vi fått att förvalta på så bra sätt som möjligt. Koldioxidproblemet är ett annat problem som vi har tagit upp. När vi eldar med fossila bränslen vet vi att det alstras koldioxid. Vi har koldioxid i atmosfären, och ju mer koldioxid som samlas där, desto större blir problemet. Det finns vetenskapsmän som hävdar att en fördubbling av koldioxidmängden i luften skulle öka värmen på jorden med 2-3 grader — det skulle kunna få mycket stora konsekvenser för klimat och annat. I detta sammanhang ligger förändringarna inte precis bakom hörnet utan längre bort i tiden. Detta har också utskottsmajoriteten sagt — att det kanske dröjer 50 år innan någonting händer. Men från centerpartiets sida vill vi att man skall ta itu med dessa frågor genom en offentlig utredning e. d. för att se efter på vilket sätt vi ökar mängden koldioxid i luften och vad vi kan göra för att minska den. Naturligtvis kan vi i energipolitiken använda fossila bränslen i mindre utsträckning, men det är säkert mer vi kan göra. Inte heller detta har majoriteten velat gå med på. Frågan om ozonskiktet är också viktig. Ozonskiktet skyddar oss mot solstrålning som vi inte tål. För några år sedan tog den förra regeringen initiativ och förbjöd freoner i sprayförpackningar därför att dessa freoner förstör ozonskiktet. Men sedan dess har användningen av freon ökat i andra sammanhang, bl.a. i skumplast, så att den årliga ökningen av freonutsläppet idag är 6-7 20. Det vi vann genom att förbjuda freonerna i sprayförpackningar håller vi alltså på att förlora. Det tycker vi inte är acceptabelt, och därför kräver vi åtgärder från regeringens sida. En annan fråga som vi tagit upp är de avgifter beträffande miljöskyddslagen som vi fattade beslut om för en tid sedan och som vi då motsatte oss. Vi har i motioner upprepat vårt förslag. De avgifter — tillsynsavgifter och prövningsavgifter — som man får betala är alltför höga för framför allt de små företagen. Vi kräver andra principer för uttag av avgifter. Naturvårdsenheterna åläggs att för sin verksamhet ta ut avgifter som täcker både egna och naturvårdsverkets kostnader, och det är orimligt. Nu har det gjorts vissa förändringar, bl.a. i förslaget till lindring för vattenbruk, och det är vi tacksamma för. Det har gjorts efter en begäran från riksdagen, med anledning av motioner från bl.a. centerpartiet. Vi har också i denna motion tagit upp att de mindre företagen borde få hjälp i miljöskyddsärenden, eftersom det är ett ganska svårt och besvärligt arbete. Småföretagen har inte tillgång till expertis, och därför borde utvecklingsfonderna få både kunskap och medel för att kunna hjälpa de mindre företagen. Samtidigt som vi antog avgiften enligt miljöskyddslagen antogs nya täktavgifter. Även här vill vi ha ett annat system, som mera stimulerar till hushållning med de naturresurser som förr eller senare tar slut. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de inledningsvis nämnda reservationerna.

Herr talman! Miljöfrågorna har fått en alltmer central ställning i de politiska sammanhangen. Dessa frågor skall genomsyra skilda sektorer i samhällslivet. Samtidigt är det angeläget att miljöområdet reellt får en fristående ställning i förhållande till de områden som skall bevakas. Miljöfrågorna är centrala för jordbruksdepartementet, men också bostadsdepartementet m.fl. måste ta miljöhänsyn. Frågorna om departementsutformningen åvilar visserligen regeringen, men ett principuttalande om att miljöfrågorna bör få den fria ställning som ett eget miljödepartement innebär är trots detta rimligt att göra också från riksdagens sida. Från folkpartiet har vi i reservation nr 8 till det betänkande vi nu behandlar redovisat att vår principiella syn är att förutsättningarna för att komma till rätta med miljöproblemen är att vi mer renodlat tillämpar principen att förorenaren betalar. Kostnaden för miljöinsatserna bör alltså ingå i produktens pris. Detta kan också försvaras med en marknadsekonomisk syn. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att de medel som inflyter genom avgifterna får komma miljöområdet till godo — gärna genom en fond, som betalar vissa kostnader på miljöområdet. Miljöavgifterna får inte ses som en skatt vilken som helst, som skall förstärka statskassan. Det är också viktigt att miljöavgifter kan komma kommunerna till godo, under förutsättning att kommunerna gör motsvarande insatser på miljöområdet. Utformningen av miljöavgifterna är i detta sammanhang betydelsefull. Det finns nu ingen klar strategi för hur avgifterna skall vara utformade. Kritiken har varit omfattande såväl från de organ som skall ta ut avgifterna som från dem som skall stå för kostnaderna. Det bör utrönas om avgifter skall tas ut för både tillståndsgivning och kontroll. Speciellt kontrollen kan med nuvarande tidsberäkning ofta bedömas vara orättvis och slumpmässig av dem som skall betala. Det vore också önskvärt att minskningen av emissioner och minskningen av störningar hellre premierades, dvs. premier i stället för avgifter. Det är i detta sammanhang som vi från folkpartiet har begärt ett nytt och genomarbetat förslag för avgifter enligt miljöskyddslagen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 6 och 8 i detta betänkande. Det är också mycket viktigt att utformningen av avgiftssystemet upplevs som någorlunda rättvist. Ett avgiftssystem får inte inverka menligt på det förtroendefulla samarbete som naturvårdsenheterna tidigare har haft med enskilda företag och kommuner när det gäller tillståndsärenden och tillsynsfrågor. Detta är mycket betydelsefulla frågor att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med miljöskyddet.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett motionsyrkande från vpk om inrättandet av ett miljödepartement. Nu avstyrker utskottet motionsyrkandet med hänvisning till att departementsindelningen är en praktiskt organisatorisk fråga som det ankommer på regeringen att ta ställning till. ”Riksdagens uppgift är att styra politikens innehåll men icke att besluta om regeringsarbetets organisation”, säger utskottsmajoriteten. Det här kan ju synas vara starka skäl för att avstyrka motionskravet, men det avskräcker inte oss motionärer från att fullfölja vårt krav med en reservation. Jag vill också starkt betona att motionsyrkandet inte är någon produkt av spontanistiskt tänkande eller av någon illvilja att rota i regeringens angelägenheter. I detta sammanhang kan också nämnas att önskemål om ett miljödepartement med en särskilt ansvarig minister också har framförts i de socialdemokratiska leden. Det är bara ett drygt år sedan som represen tantskapet i Sollefteå arbetarkommun ställde sig bakom ett förslag om inrättande av ett miljödepartement. Den kände miljöskribenten Rolf Edberg säger också i en intervju: ”Men det är väl märkligt att vi i det här landet ännu inte haft en miljöminister, utan miljövården har varit en bisyssla inom andra departement. Där är det faktiskt en del länder som man talar om som u-länder som är mer framåt än vi.” Som också framgår av utskottsbetänkandet och av Börje Stenssons anförande sluter även folkpartiet upp bakom kravet på ett särskilt departement. Men så kanske någon ställer frågan: Varför behöver vi ett miljödepartement? Skall man verkligen behöva argumentera för detta i dessa tider? Vi har miljöproblem som gör att man t.o.m. talar om mänsklighetens möjligheter till överlevnad. Här kan nämnas försurning och skogsdöd, tungmetaller och en mängd gifter av allehanda slag. Ofta är det ett resultat och produkter av den verksamhet som pågår och har pågått på vår jord. Att värna och sköta miljön och vår natur är ju en grundläggande fråga för vår framtid. Att inrätta ett miljödepartement kommer givetvis inte av sig självt liksom inte heller lösningarna på de problem som finns. Men miljöpolitiken skulle ges en central ställning i landets regering, och — som vi tror — miljöfrågorna skulle kunna företrädas mera entydigt än när ansvarig minister och ansvarigt departement samtidigt måste företräda motstridande ekonomiska intressen. Vi anser helt enkelt att miljöoch naturfrågorna är av den digniteten att ett särskilt departement därför bör inrättas. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Herr talman! I detta betänkande behandlas också en motion från vpk om miljöskyddslagens tillämpningsbestämmelser. Men här har vi fått besked om att bestämmelserna håller på att ses över, och med detta besked är vi för dagen nöjda.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas en rad motionskrav på miljövårdens område. Det framförs krav på inrättande av ett särskilt miljödepartement. Utskottsmajoriteten har tillbakavisat det kravet, och man har gjort det därför att spörsmålet om den organisatoriska uppläggningen av samhällsfrågornas lösande är en sak för regeringen. Jag vill tillägga att det naturligtvis aldrig är på det sättet, att man löser olika viktiga samhällsfrågor genom att organisera verksamheten i kanslihuset på ett visst sätt. De viktiga samhällsfrågorna kan ju bara lösas genom att man för en politik som verkligen leder till resultat. Det handlar alltså om politikens innehåll och om viljan att ta itu med problemen och finna lösningar inom vitala och väsentliga samhällsområden. Vad miljöfrågorna beträffar är det avgörande vilken kraft en regering vill lägga ned på frågorna — inte om frågorna ligger placerade i det eller det departementet. Det viktiga är alltså att vi står beredda att aktivt vidta kraftfulla åtgärder för att lösa de här stora samhällsfrågorna. Vidare har det framförts krav på ett handlingsprogram för utbildning i fråga om naturresurser och miljö. Jag vill gärna understryka att utbildningsfrågorna är angelägna, och det är väsentligt att man kommer in på utbildningens olika nivåer beträffande frågor som hänger samman med miljön — oavsett om det är grundskoleutbildning eller utbildning på högskolenivå. Man skall naturligtvis fortsätta med att på olika nivåer föra in miljöfrågorna i utbildningsväsendet. Förslag därom finns bl.a. i betänkandet från naturresursoch miljökommittén, som just nu är föremål för beredning i regeringskansliet. Men det behövs säkerligen också andra åtgärder för att klara ut den här viktiga biten av informationsoch utbildningsfrågorna. Regeringen arbetar också med dessa ting. När det gäller en översyn av miljöskyddsarbetet — det är också ett krav som förts fram motionsvägen — så är det ju en uppgift för naturvårdsverket att ständigt se över denna verksamhet. Därför menar utskottsmajoriteten att det inte behövs någon särskild utredning som tar itu med dessa frågor. Det framförs också krav på riktlinjer för det internationella arbetet. När det gäller det internationella arbetet skall bara understrykas att det finns ett nära samband mellan miljöpolitiken på det nationella planet och på det internationella planet. Att det förhåller sig så är självklart. Därför är det ju de åtgärder som initieras och diskuteras inte minst i det här huset som sedan förs ut i olika internationella sammanhang. Någon särskild översyn behövs inte härvidlag. Det är en självklarhet att Sverige skall fortsätta att aktivt verka internationellt på miljöområdet, eftersom miljöfrågorna i så stor utsträckning är internationella frågor. Det finns inga gränser som hindrar föroreningar att spridas från land till land, och följaktligen är det viktiga just handlandet. Vi i Sverige har alltsedan vi tog initiativet till den miljökonferens som hölls här i Stockholm 1972 intagit en ledande ställning internationellt. Det förs också fram krav på att man skall komplettera utredningarna med hearings eller offentliga utfrågningar. Man ställer krav på vetenskaplig medling, och man framför önskemål om naturresursräkenskaper. Detta är också förslag som kan hänföras till naturresursoch miljökommittén, som tagit upp exakt samma frågeställningar. Dessa frågor är, som jag nyss sade, under hantering i regeringskansliet, och därför har utskottsmajoriteten ansett att det inte finns någon anledning för riksdagen att ta särskilda initiativ. Sedan kan jag väl tillägga att det finns åtskilliga frågetecken beträffande värdet av dessa åtgärder. Dessa frågetecken finns också i de remissvar som inkommit på utredningens förslag. Man kan i remissvaren spåra en rädsla för att den här sortens åtgärder ytterligare skulle försvåra och försena framtagandet av åtgärder på vitala områden. Frågan om miljöskyddsavgiften tas också upp. Det ställs krav på att den avgiften, som det fattades beslut om för något år sedan och som sattes i kraft den 1 juli i år, nu skulle förändras i skilda avseenden. Utskottsmajoriteten anser att man bör låta avgiftssystemet vara i kraft ett tag innan man kommer med säkra profetior om huruvida det fungerar eller inte. Naturligtvis har både naturvårdsverket, som har att hantera mycket av detta, och regeringen den inställningen att skulle ett system som man satt i sjön inte fungera, måste man naturligtvis göra förändringar, så att man får det att fungera på det sätt som är avsett. Hittills finns det ingenting som tyder på att detta system med avgifter för de tjänster som samhället på olika sätt gör åt dem som vill utnyttja natur och miljö inte skulle fungera. Men, som sagt, skulle det visa sig att det finns brister i systemet skall dessa naturligtvis rättas till. Det är den andemening som ligger bakom utskottsmajoritetens yrkande om avslag på detta motionsyrkande. De särskilda hänsynstaganden som man i motioner föreslår skall tas när det gäller vattenbruk, motorsportbanor och skjutbanor har också kommit till uttryck i det beslut som riksdagen fattade och genom vilket avsevärda avsteg från de vanliga principerna görs för den här sortens anläggningar. Herr talman! Mot bakgrund av det jag sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på de motionsyrkanden som framställts.

Herr talman! Ulf Lönnqvist upprepar igen vad som sägs i utskottets skrivning, nämligen att det är regeringens ensak att avgöra hur många departement det skall vara. Lönnqvist säger vidare att man inte löser miljöfrågorna genom att inrätta ett departement. Men vi kommer även i fortsättningen att slåss för kravet att det skall inrättas ett miljödepartement. Vi anser att det bör vara möjligt för riksdagen att uttala en sådan mening. Ingen har påstått att man skulle lösa miljöfrågorna genom att inrätta ett departement. Men Lönnqvist har över huvud taget mycket svårt att inse några fördelar med ett miljödepartement. Vi däremot tycker att miljöfrågorna, värnandet av vår natur och miljö, är av så stor dignitet i dag att de helt enkelt fordrar ett eget departement. Kontrollen av all miljöförstörande verksamhet och strävandena att hushålla med våra naturresurser är ju frågor av stor politisk betydelse och upplevs såsom mycket viktiga av en stor majoritet av landets befolkning. Därför anser vi det väsentligt att miljöpolitiken ges en central ställning också i landets regering. Ett annat motiv bakom detta krav är ju att ansvaret för miljöpolitiken skall vara politiskt och inte överlåtas till administrationens tolkningar.

Herr talman! Jag delar Ulf Lönnqvists uppfattning att det kanske har mindre betydelse hur man organiserar arbetet i regeringen. Det som har betydelse är regeringspolitikens innehåll och vilken vilja som regeringen visar. Tyvärr har vi ibland haft anledning att kritisera den socialdemokratiska regeringspolitiken, eftersom dess innehåll inte varit det rätta enligt vår mening. Inte heller regeringens vilja har väl alltid varit så stor t.ex. när det gällt ett handlingsprogram för utbildning i naturresursoch miljöfrågor. Ulf Lönnqvist sade från denna talarstol alldeles nyss att det är viktigt att undervisning i detta avseende kommer till stånd på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Naturresursoch miljökommittén har i sitt slutbetänkande föreslagit att arbetsgruppen skulle få tilläggsdirektiv för att fortsätta sitt arbete. Varför har då den socialdemokratiska regeringen avpolletterat denna arbetsgrupp? På vilket sätt tänker man i stället angripa dessa frågor? Det visar väl ändå att man inte har den vilja som man rimligen borde ha haft när det gäller dessa frågor. I varje fall tycker vi att viljan borde ha varit bättre. När det gäller riktlinjerna för det internationella arbetet vill jag framhålla att det har väldigt stor betydelse för oss hur miljöpolitiken drivs ute i världen. Vad Ulf Lönnqvist sade får jag väl ändå ta såsom ett löfte om att de beslut som vi här fattar kommer att utgöra riktlinjerna för det arbete som Sverige utför på det internationella planet. Jag får vara nöjd med detta för tillfället. Ulf Lönnqvist var kritisk mot hearings, vetenskaplig medling och naturresursräkenskaper. Men vi från centerpartiet anser att miljöpolitiken och det faktum att vi måste vårda de naturresurser som finns är så viktiga saker att vi snabbt måste ta itu med dessa frågor. Då är dessa instrument användbara. Låt vara att de inte kan utnyttjas med en gång. Det tar tid att arbeta upp dem, oavsett när vi börjar. Därför är det viktigt att vi börjar nu. Jag kan naturligtvis förstå dem som är rädda för att detta kommer att innebära förseningar av diverse ting som man vill göra. Det kan t.o.m. förhindra vissa saker som skulle ha gjorts. I så fall beror det på att det medför en påverkan på naturen som vi inte kan acceptera. De här miljöavgifterna, säger Ulf Lönnqvist, får väl ändå vara kvar ett tag till dess att vi ser hur de fungerar. Men de var fel från början, eftersom de drabbar de små företagen betydligt hårdare än de stora, och de små företagen har betydligt sämre ekonomiska och personella förutsättningar att klara situationen. Konstruktionen var felaktig från början, och det är därför vi har begärt en annan konstruktion.
Herr talman! Det är tacknämligt och bra att John Andersson och jag är överens om önskvärdheten av ett miljödepartement. Vi har haft det önskemålet i vårt program ända sedan 1982, och i partiet har önskemålet funnits långt tidigare. Inrättandet av ett miljödepartement, som vi föreslår i motionen, är en regeringssak, säger Ulf Lönnqvist, och vi kan inte motsäga det. Samtidigt anser han att organisationsfrågor inom regeringen inte har någon betydelse, och det tycker jag är litet överraskande. Jag skulle tänka mig att konflikter inom ett departement är svårare att avgöra än om motstående intressen finns så att säga i var sitt institut inom regeringen. Jag menar att en departementschef för miljöområdet skulle vara mycket välkommen i miljödebatten och i miljöarbetet. Sedan säger Ulf Lönnqvist beträffande miljöavgifterna att naturvårdsverket har ett uppdrag att följa utvecklingen härvidlag. Jag vill fråga honom, om naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att finna viktiga ändamål för handelsoch bekämpningsmedelsavgifterna, som i sin helhet skall gå tillbaka till miljöområdet enligt beslut i riksdagen. Vilka erfarenheter får regeringen sig till livs från naturvårdsverket när det gäller att tillämpa de här nya miljöavgifterna? Ulf Lönnqvist andades en mycket säker tilltro till att systemet fungerade väldigt bra, men en viss osäkerhet borde han nog ändå bära på. De myndigheter som har att ta in avgifterna är inte alltid helt lyckliga över sitt jobb att debitera arbeten och besök. Inte minst gäller det i de fall där man skall utföra kontroll. Det vore intressant att höra något från Ulf Lönnqvist beträffande hur myndigheten ser på just de här uppgifterna.

Herr talman! John Andersson och Börje Stensson tar återigen upp frågan om inrättande av ett miljödepartement. Det jag har understrukit — och det tyckte jag att John Andersson också höll med om — är att det väsentliga är den politik som drivs, innehållet i den, kraften i den. Det är på det sättet vi kan föra utvecklingen framåt och lösa vitala och väsentliga samhällsfrågor, inte minst på miljöområdet. Det måste ändå vara det som är utslagsgivande. Sedan ankommer det på varje regering att bestämma vilken form för organisation av arbetet den vill ha. Det är ändå regeringens politik som kan lösa frågorna, inte om den organiserar sitt arbete på det ena eller andra sättet. Det måste självfallet vara en regerings sak att bedöma och bestämma hur den skall organisera arbetet. Med detta har jag inte gjort några värderingar; jag har strukit under det konstaterande som utskottsmajoriteten gör. Till Börje Stensson vill jag bara säga, att om folkpartiet har haft denna fråga som en av sina viktiga punkter på miljöområdet under en följd av år, varför nyttjade då inte folkpartiet sin unika chans att tillskapa ett sådant departement när det hade möjligheten under några månader? Till Lennart Brunander vill jag säga att det inte varit fråga om att avpollettera arbetet med utbildningsfrågorna på miljöområdet. Det man har gjort är att man valt en annan organisationsform än den som centern vill använda sig av. Man har lagt ut arbetsuppgifterna för utbildningen på de sektorer i samhället där beslut fattas om anpassningar av läroplaner och annat, införandet av olika undervisningsmoment i läroplanerna, dvs. till skolöverstyrelsen, till universitetsoch högskoleämbetet och till lantbruksuniversitetet. I detta arbete tar också naturvårdsverket en aktiv del. Det är på det sättet man går direkt ut där handlingen kan omsättas, dvs. där det verkligen ger resultat, vilket det inte alltid gör i olika arbetsgrupper. När det gäller miljöavgifterna är jag litet förvånad över att både Stensson och Brunander redan på det här stadiet är beredda att säga att dessa innehåller så många brister och fel. Det vi har sagt är: Låt dem nu få fungera ett tag, så får vi se. Det är klart, Börje Stensson, att det är en ny princip, att en myndighet börjar ta betalt för de tjänster den utför och att den tidsdebiterar detta på samma sätt som olika konsultfirmor gjort under en mycket lång tid. Detta är någonting nytt för en myndighet — det är alldeles riktigt. Det finns naturligtvis de som tycker att det här är jobbigt. Men om man skall införa avgifter och mäta avgifterna, så att värdet av den tjänst vederbörande får från samhället någorlunda väl återspeglas, är dess värre detta förfarande enda möjligheten. Det skapar den rättvisan att tidsåtgången kan mätas. Det är egentligen inga större problem med detta, förutom naturligtvis inkörningsproblem, för detta är någonting nytt som man tar itu med. Naturvårdsverket har naturligtvis i uppdrag att följa hur detta fungerar i verkligheten. Jag har stor tilltro till naturvårdsverkets möjligheter att följa arbetet. Självfallet kommer man, om det hela inte fungerar, att på detta område, liksom på alla andra områden, tala om det för regeringen. Det ligger iett ämbetsverks arbetsuppgifter att göra så. Naturvårdsverket brukar kunna fullgöra sitt arbete. Jag är övertygad att det gör det också på detta område.
Herr talman! Självfallet är den politik som förs väsentlig. Det kan jag helt hålla med om. Men en bra miljöpolitik tror vi skulle kunna företrädas mera entydigt av ett miljödepartement och en ansvarig miljöminister. Nu har jag inga förväntningar om att i den här debatten kunna omvända Ulf Lönnqvist i fråga om nyttan och riktigheten av ett miljödepartement. Vi får väl här som i många andra fall där vi skrivit motioner under flera år — och till slut fått gehör för kraven — återkomma med en ny motion om ett miljödepartement.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger när det gäller utbildningen i naturresursoch miljöfrågor att den nuvarande regeringen har ett annat sätt att hantera frågorna. Har då detta sätt gett några resultat? Det är det som är viktigt. Beträffande miljöavgifterna envisas vi med dem, det är riktigt. Det gör vi därför att vi tycker att detta är ett felaktigt sätt att ta ut dem. Ulf Lönnqvist sade att det är viktigt att sådana här avgifter motsvarar den tjänst man får från samhället. På den punkten håller jag med honom. Vi kritiserar ju dessa avgifter därför att vi anser att de inte gör det. Man har lagt hela ansvaret på naturvårdsenheterna ute på länsstyrelserna för att täcka kostnaderna för hela kedjan, ända upp till naturvårdsverket. Detta belastar de mindre företag som får tjänsterna. Det hela är uppbyggt på det sättet, och det är därför som vi vill ha ett annat system, Ulf Lönnqvist. Till sist vill jag bara göra en kommentar till det som Ulf Lönnqvist och John Andersson diskuterar, nämligen regeringens arbetsformer. Ulf Lönnqvist säger att det beror på regeringen och inte på dess organisation hur resultatet blir. Min rekommendation till John Andersson blir då att vi måste byta regering.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger att innehållet i politiken är det utslagsgivande. Jag håller med om det, men det är klart att även metoderna för politikens bedrivande har sin betydelse. Om nu ett system bär med sig vissa risker för samverkansproblem, och om myndigheten tidigare sagt att samarbetet mellan myndigheterna och kunder företag har varit mycket bra, måste man väl ändå vara litet fundersam och följa detta skeende med stor uppmärksamhet? I mitt anförande hade jag en liten passus om premier till den som visar sig åstadkomma god miljö och gör förbättringar. Premier i stället för avgifter — vad har Ulf Lönnqvist att säga om en sådan utformning av arbetet för att förbättra miljön? Att folkpartiet ensamt var i regeringsställning inträffade i ett ganska extremt och extraordinärt läge. En förändring av departementsutformningen kunde inte då vara någon förstahandsåtgärd. Ulf Lönnqvist gjorde jämförelser med konsultföretag, som alltid har tagit betalt. Jag menar att man inte kan göra någon riktig jämförelse mellan konsultföretag i miljöbranschen och en statlig myndighet i dess utövning.

Herr talman! I betänkande 12 från jordbruksutskottet har jag en reservation som bygger på en motion av Lars Ernestam och mig beträffande inrättande av en genbank för bevarande av hotade djurarter, speciellt husdjur. Vi har i betänkandet fått en ganska välvillig behandling, tycker jag. Redan i den utredning som lades fram 1980 föreslogs emellertid att vi även för husdjursarter skulle få en genbank, men det har hittills inte gått att genomföra. Lantbruksstyrelsen ger vissa bidrag till en hel del djuravelsföreningar som har till uppgift att försöka arbeta vidare med att bevara vissa husdjursarter. Man ger dock bara mindre anslag till dessa olika föreningar. Det är ändå ganska dyrt att hålla på med denna verksamhet. I ett läge då avelsföreningarna och deras mycket intresserade medlemmar inte orkar med sin uppgift längre är risken stor att visst genetiskt material går till spillo. Därför vidhåller vi vad vi säger i vår motion: Det borde inrättas en genbank för vissa husdjursarter som det finns ett mindre antal av i vårt land. Det finns redan en genbank för växter och en skoglig genbank. Vi menar, i likhet med vad som sägs i den utredning som jag refererade till, att det är angeläget med en genbank även för vissa husdjursarter.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 12 har utskottet behandlat några motioner, vari yrkas att riksdagen skall uttala sig för ett bevarande av vissa växtoch djurarter. Jag kan, i likhet med motionärerna, framhålla värdet av att mångfalden av våra växtoch djurarter främjas. Därför är det nödvändigt att åtgärder vidtas för ett bevarande av sådana husdjur och kulturväxter som är i behov av särskilt skydd. Det är viktigt att man skapar en organisation som verksamt bidrar till att säkerställa nuvarande, men också framtida, genresurser inom växtoch djurriket. I den reservation som fogats till betänkandet, och som Börje Stensson här har yrkat bifall till, framhålls att det även på husdjursområdet borde inrättas en särskild genbank liknande dem som finns för jordbruksoch trädgårdsväxter samt inom det skogliga området. Det är av praktiska skäl knappast möjligt att på djurområdet inrätta en genbank på samma sätt som skett inom växtnäringen. På djurområdet måste man ha tillgång till djurmaterial. Det är djuret i sin helhet som är den direkta genbanken. Vad man kan tänka sig är att det vid utbildningsjordbruken skulle kunna bedrivas verksamheter med bevarande av vissa utrotningshotade husdjursraser. Herr talman! Jag vill också erinra om att det på lantbruksstyrelsen har inrättats en särskild genbanksnämnd. Denna nämnd har tillsatts efter det att genbanksutredningen överlämnades till lantbruksstyrelsen. I nämnden ingår —- förutom lantbruksstyrelsen som huvudman — representanter för bl.a. naturvårdsverket, svenska djurparker och lantbruksuniversitetet. Nämnden skall ha till uppgift att följa utvecklingen och vara rådgivande i frågor som gäller bevarande av hotade husdjursraser. Jag vill också framhålla den viktiga funktion som husdjursorganisationerna kan ha på detta område. Det gäller att de i sin verksamhet tar till vara det intresse och kunnande som finns inom organisationerna. Det bästa sättet att bevara de hotade raserna är att de får utvecklas i sin ursprungsmiljö. Också djurparkerna kan här spela en betydelsefull roll. Jag tror inte att det är så enkelt att lösa denna fråga som man gör gällande i folkpartireservationen. Även om vi inrättade en genbank liknande den som finns på växtodlingssidan skulle vi inte klara de problem som vi här diskuterar. Det måste arbetas på en betydligt bredare front än vad som föreslås i reservationen. Vi måste veta mera, innan vi kan bredda basen för ytterligare åtgärder. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan hålla med Håkan Strömberg om att frågan kanske inte är speciellt lätt. Men den utredning som jag refererade till har ändå i ett avsnitt sagt att det finns metoder för bevarande av genresurser och möjligheter att utnyttja dem. I utredningen talas om två olika former. Den ena är den haploida formen, som har med sperma att göra. Den andra är den diploida formen, som har med befruktade ägg att göra. Arvsanlag hos husdjur kan bevaras, dels i haploid form, genom djupfrysning av sperma, dels i diploid form, genom djupfrysning av befruktade äggceller, dels som levande population genom djurhållning. Erfarenheterna av djupfrysning av sperma från häst, nötboskap, svin, får och get är sådana att denna teknik bör kunna utnyttjas för vidmakthållande av genbanker i haploid form — alltså genom djupfrysning av enbart sperma — för de djurslag som vi har nämnt i vår motion. Det finns alltså metoder, så det är i och för sig ingen omöjlighet att inrätta en sådan genbank som vi här har talat om. Men jag kan medge att det i alla fall kan finnas problem. Kanhända är kostnaderna mycket stora. Det har vi nämligen inte undersökt.
Herr talman! De metoder Börje Stensson nämner är mycket osäkra. Det bästa sättet att behålla utrotningshotade djurraser är att ge exempelvis utbildningsjordbruken, våra djurparker eller andra intresseorganisationer, som arbetar med dessa saker, möjligheter att inom sitt resp. område utveckla och bevara de djurarter det här är fråga om. Vi vet inte vad som händer när man tar fram genetiskt material som kanske har frysts ned. Man måste ha djur att applicera detta material på.

Herr talman! Det kan diskuteras huruvida motion 1855, som jag nu tänker säga några ord om, hör hemma under jordbruksutskottet eller under kulturutskottet. Nu har den hamnat hos jordbruksutskottet, och det kan mycket väl försvaras med tanke på vårt engagemang i landskapsvården. Vad det här gäller är att bevara kullkorna i våra nordligaste landskap och den landskapsbild som finns där. Jag måste erkänna att det här inte är en av de större samhällsfrågorna, men det är ändå en detalj som gör tillvaron litet roligare. Den flyttning av SKB-besättningen — alltså besättningen av svensk kullig boskap — från Röbäcksdalen till Öjebyn som motionärerna har oroat sig för tycks tyvärr bli av. Men lantbruksuniversitetet har samtidigt genom sin styrelse uppdragit åt rektorsämbetet att ta upp förhandlingar för att finna en långsiktig lösning på problemet att bevara SKB-materialet. Jag tycker att utskottet har gjort en så hyfsad skrivning att jag för min del inte har något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan i betänkande 12 såvitt nu är i fråga. För att emellertid ingen skall leva i uppfattningen att det bara rör sig om hornlösa kor när vi talar om bevarande av levande kulturminnen har jag ur en uppsats i tidskriften Bygd och Natur av fil. dr Nils Dahlbeck tagit några exempel på sådana djur och växter som kan göra anspråk på beteckningen levande kulturminnen. Det är till att börja med gutefår och gotlandsruss. De två raserna är knappast i farozonen, men sedan blir det litet värre: bondbönor, bohuslänska gråärter, hjärtstilla, kattmynta, gode Henrik, rova, öländsk gås, skånegås, svensk gul och svensk blå anka och den lilla bruna svenska hönan — om nu någon av systrarna och bröderna i församlingen här vet hur en sådan ser ut. Dessa arter må vara nog för att fästa uppmärksamheten på vilka levande fornminnen som faktiskt finns att ta hand om, företeelser som utan hembygdsrörelsens ivriga arbete redan hade varit försvunna. Jag skall inte ta upp en debatt om rätt skötsel av gode Henrik — ett slags målla — eller den lilla bruna svenska hönan, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 12 i här aktuell del.